Herr talman! Mitt i denna ljuva blomstertid har vi samlats i detta glashus för den sedvanliga terminsavslutningen. Betyg brukar då utdelas. Vänligheter och ovänligheter utbytas innan riksdagen skiljs för att åter samlas, denna gång förmodligen efter en politiskt hetare sommar än vanligt. Den treårsperiod som ligger bakom oss har varit betydelsefull och händelserik. Två år med borgerlig trepartiregering efter 1976 års val. Drygt ett halvt år med folkpartistiskt minoritetsregerande. Tre år av socialdemokratisk oppositionspolitik. Det är dessa tre perioder för vilka betyg i dag kommer att utdelas. Starkt varierande till sitt innehåll får man förmoda beroende på vilken magister som för ordet. Valrörelsens resultat kommer att bli viktigare än på mycket länge, därför att den period valet avser kommer att ställa vårt land inför stora och svåra problem.

Detta är stora och svåra uppgifter. Ingen kan påstå att lösningarna kommer att bli lätta — än mindre bekväma. Den borgerliga trepartiregeringen lade, som statsministern har påvisat, en grund för ett gott arbete. Visst kunde det ibland vara besvärligt att snabbt nå gemensamma lösningar mellan tre partier, som gick in i regeringssamarbetet med skilda politiska program. Men den regeringsförklaring som växte fram ur partiledaröverläggningarna hösten 1976 blev till sist en syntes av tre partiers bestämda vilja att åstadkomma det för landet bästa i samarbetets och helhetens intresse. Och denna regering lyckades sedan på den korta tiden av två år vända en nedkörd ekonomi åt rätt håll. När det förhåller sig så, då leder betygsättningen för den socialdemokratiska oppositionspolitiken tent logiskt fram till ett klart underkännande, eftersom trepartiregeringen lyckades och eftersom oppositionspartiet socialdemokraterna under hela trepartiregeringens existens systematiskt och målmedvetet gick emot alla saneringsåtgärder och tillämpade en nejsägeripolitik utan like. Betyget måste därför bli underkännande. Det är kanske inte så märkvärdigt, om ett parti som suttit i regeringsställning i 44 år visserligen förvärvat en inte alldeles obetydlig regeringsvana men knappast erforderliga insikter om hur en ansvarsmedveten opposition skall bedrivas. Och i det hänseendet talar oppositionspolitikens innehåll klarspråk. Vad sedan gäller minoritetsregeringens sjumånadersperiod, har denna vårriksdag visat att vårt land inte kan ledas av en regering som saknar en fast och klar riksdagsmajoritet. En minoritetsregering kan visserligen vara nödvändig eller ofrånkomlig i ett speciellt läge, som ett provisorium i avvaktan på något bättre, men den kan inte ge landet den ledning som behövs när stora och svåra problem föreligger och inte bedriva den målmedvetna och ansvarsfulla politik som ett komplicerat samhälle som vårt förutsätter. En vågmästeripolitik av det slag vi mött under dessa vårmånader är definitivt inte bra för statsmakternas auktoritet, inte bra för tilltron till svensk politik och svenska politiker, inte bra för vårt politiska system över huvud taget. När socialdemokraterna väl tagit den ståndpunkt partiet gjorde i höstas, fanns det inget annat alternativ till den minoritetsregering vi fick efter trepartiregeringens avgång. Det är socialdemokraterna som bär ansvaret för denna minoritetsregerings tillkomst och därmed indirekt för dess politik. Svårigheterna i olika politiska situationer faller därför tillbaka på socialdemokraterna själva. Har man tagit f-n i båten får man faktiskt ro vederbörande i land, utan att gnälla över passageraren. För mig utgör alltså vårriksdagens erfarenheter ett självklart argument för att efter höstens val en majoritetsregering är den enda tänkbara och förnuftiga lösningen. Mot den bakgrunden är oenigheten i mitten inte bra. Men förra höstens regeringsbildning bäddade faktiskt för just detta slags motsättningar. Vi fick från den nya regeringens sida ingen klar och bestämd deklaration om att trepartiregeringens regeringsförklaring skulle fullföljas. Vi fick tvärtom veta att den nya regeringen skulle söka sig fram genom riksdagens utskott för att från fall till fall söka majoritet och lösningar, där sådana stod att vinna. Den som bjuder upp till det slags dans måste ha haft klart för sig att en sådan inbjudan helt enkelt inte kan resultera i annat än att även tidigare samarbetspartners också anser sig fria att bjuda upp på det sätt som bäst passar den egna danskonsten. Man kan då inte rimligen efteråt gå ut och ge uttryck åt sin indignation över andra kavaljerers bristande samarbetsvilja. Nu har vi vårriksdagen bakom oss med dess nötahde och filande i utskott och kommittéer och med sena och slitsamma debatter i dessa det svenska årets allra vackraste veckor. Nu bör det finnas tid för eltertanke och rannsakning, inte bara av andras utan också av egna hjärtan och för en realistisk analys av de två alternativen i svensk politik. Det öppna samhällets, den fria marknadshushållningens och den enskilda medborgarens självständiga valfrihet och ansvarstagande å ena sidan, samt det reglerade planhushållningssamhället å den andra. Att statsministern Ola Ullsten har en nyckelroll när det gäller att undanröja de motsättningar som funnits och fortfarande kan bestå mellan de tre icke-socialistiska partierna är en självklarhet. Efter det energipolitiska beslut som fattades här i riksdagen i onsdags och mot bakgrund av den folkomröstning som nu kommer att fälla avgörandet i kärnkraftsfrågan har förutsättningarna kraftigt förbättrats för att skapa den klarhet som är nödvändig, om vi skall kunna erbjuda socialdemokraterna ett handfast alternativ i valet. Möjligheterna till en fortsatt icke-socialistisk majoritet i höstens val är goda. Den socialdemokratiska politiken — i den mån den existerar efter alla turer — åtnjuter inte förtroende. Det har visats att vårt land kan regeras — och regeras bra — av andra än socialdemokrater. Det har framgått vad en icke-socialistisk ekonomisk politik och skattepolitik innebär. Men om vi skall kunna ta till vara dessa fördelar i årets val, då krävs det klarhet om att vi också på ett ansvarsfullt sätt är beredda att samarbeta för att förverkliga den politik vi varit överens om och fortfarande är överens om. Ger valet det resultat som det har alla förutsättningar att ge, då bör våra tre partier på likaberättigade villkor och i den ordning under talmannens ledning som vår grundlag föreskriver diskutera regeringsfrågan. I den diskussionen är ingen förmer än någon annan. Då är väljarnas val och den styrka som partierna fått på valdagen utslagsgivande. Jag tror att det vore av betydande värde om statsministern — som hitintills svävat åtskilligt på målet i denna fråga — ville förklara, att han delar denna min ganska självklara inställning. För oss moderater är trepartisamarbete en självklarhet. Det ger möjligheter för alla dem i vårt land som motsätter sig en socialistisk och kollektivistisk utveckling. Men det innebär också förpliktelser, som vi moderater har visat att vi är klart medvetna om. Ett stöd för oss är alltid ett stöd för tanken på samverkan mellan de icke-socialistiska krafterna i vårt land. Under dessa tre år har — som herr talmannen kunnat observera i debatt efter debatt i denna kammare — våra socialdemokratiska motståndare framför allt sysslat med att kritisera regeringens politik. Först trepartiregeringens. Sedan — om än något mjukare — folkpartiregeringens. Och självfallet har socialdemokraterna rätt att göra det. Det är ju ett av inslagen i en demokrati, att partierna i en öppen och fri debatt drar fram fel i öppen dager och kritiserar det som bör kritiseras, för att därigenom berika debatten, föra utvecklingen vidare och på sikt medverka till att vårt samhälle blir bättre. Men kritik enbart för kritikens skull är något annat. Och saknar kritiken helt underlag motverkar den sitt syfte. Den förvandlas då till ren kverulans. Den blir då inte heller ägnad att fylla en annan väsentiig funktion, nämligen att informera människorna om viktiga frågor i den pågående samhällsutvecklingen. Socialdemokraterna har missat ett viktigt led i sin oppositionsroll, nämligen att tala sanning och att redovisa fakta. Den bild de tecknat av trepartiregeringens politik och av de resultat den åstadkom, blev därigenom falsk, förvriden och felaktig. Detta är, herr talman, ett hårt omdöme. Jag medger det. Men vi har i dagarna fått en bekräftelse på att omdömet är berättigat. För bara någon vecka sedan kom, som många talare redan påmint om, de västliga industriländernas samarbetsorganisations Sverigerapport, som på varenda punkt bekräftar, hur rätt trepartiregeringen hade i sin ekonomiska politik och vilken fast grund den regeringen därmed lade för att bota den krisekonomi trepartiregeringen övertog från den socialdemokratiska regeringen hösten 1976. Tillspetsat skulle man kunna göra gällande: att läsa OECD-rapporten är som att läsa en av de moderata partimotionerna under denna vårsession. Låt mig kortfattat läsa in i kammarens protokoll vad OECD-rapporten konstaterar. Många har läst in fragment ur rapporten, men jag vill läsa in mera, därför att Olof Palmes anförande nyss gör detta särskilt angeläget. 1. En markant förbättring av den svenska ekonomin har kunnat iakttas under de senaste 12-18 månaderna. 2. Inflationstakten har nästan halverats. Den ligger nu klart under genomsnittet i västvärldens industriländer. 3. Den svenska industrins internationella konkurrensförmåga har förbätt 4. Underskottet i budgetbalansen har påtagligt minskat. 5. I motsats till vad fallet är i flertalet andra medlemsländer har arbetslösheten förblivit låg. 6. En fast grund har lagts för en varaktig uppgång i den ekonomiska aktiviteten och av medborgarnas realinkomster. 7. Den stabiliseringspolitik som trepartiregeringen förde har starkt medverkat till att återställa bättre intern och extern balans. 8. Det sociala samförstånd som råder i Sverige har påtagligt underlättat anpassningsprocessen. Särskilt understryks löntagarorganisationernas ansvarsmedvetna handlande under avtalsperioden. Kan man få ett bättre betyg? Och när betyget utdelas pekar OECD på hur stor betydelse för de ekonomiska förbättringarna som devalveringarna haft och den framgångsrika kontroll av priser och kostnader som därefter skett. Skattepolitiken, säger OECD, har aktivt använts för att påverka priser och inkomster. OECD nämner särskilt justeringarna av inkomstskatteskalan och indexregleringarna av skatteskalorna. Löneskattens borttagande medverkade till — säger OECD -— att begränsa kostnadsstegringarna. Statsbudgeten utövade en viktig allmän stimulanseffekt på efterfrågan både 1977 och 1978. Herr talman! Jag tror naturligtvis inte att socialdemokraterna låter sig i sin argumentation påverkas av vad den ekonomiska sakkunskapen ute i världen tänker och tycker om Sveriges ekonomi. Men nog borde väl ändå OECD rapporten vara en tankeställare.

Herr talman! Som vanligt nöjer sig inte OECD med att bara konstatera hur det förflutnas svårigheter lösts och hur dagsläget ter sig, utan man bedömer också de ekonomisk-politiska framtidsutsikterna i ett längre perspektiv. Även i det hänseendet kan jag med stor tillfredsställelse notera, att OECD pekar på just de problem som vi moderater tagit upp i vår ekonomisk-politiska motion i anledning av den reviderade finansplanen. OECD påtalar således den kommunala sektorns alltför snabba expansion, uttrycker sin oro över den. OECD påvisar också de problem som sammanhänger med att utrymmet för den privata konsumtionen kommer att bli allt mer begränsat under kommande år. Organisationen understryker vidare behovet av ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Och inte minst påvisar man de konflikter som sammanhänger med Sveriges alltför stora offentliga sektor. Dess andel av ekonomin är — säger OECD - en av de största inom OECD:s medlemsländer. Och med en fortsatt ökning är förenade stora inflationsrisker. Därför måste de offentliga utgifternas tillväxt kontrolleras. Sverige har alltså, genom trepartiregeringens ekonomiska politik, lyckats komma ur den djupa ekonomiska kris som vi befann oss i hösten 1976. Men problemen är för den skull långt ifrån borta ur bilden. Sverige har en svår balansgång framför sig. Och vi måste lyckas med den, om vårt land skall kunna skapa garantier för fortsatt ekonomisk handlingsfrihet, för garanterad välståndsutveckling och sysselsättning. Denna uppgift ställer självfallet väldigt stora krav på oss politiker. Det krävs mod hos politikerna att gå ut till väljarna och redovisa problemen och tala om vad den lösning som så småningom kommer att bli ofrånkomlig kräver av uppoffringar och insatser från de enskilda medborgarnas egen sida. De svårigheter som ligger framför oss under 1980-talet förutsätter därför — detta är än en gång min slutsats — en stark måloch ansvarsmedveten regering. Jag återkommer, herr talman, än en gång till den offentliga sektorns snabba tillväxt och storlek i dagsläget. Jag har tidigare här i kammaren med siffror visat vad den ekonomisk-politiska kurs som Sverige nu är inne på kommer att få för följder för de enskilda löntagarna. Om den linje en klar majoritet bland de politiska partierna nu är inne på fullföljs, kommer sådana skattehöjningar att bli nära nog ofrånkomliga att våra medborgares realinkomster efter skatt kommer att sjunka år för år fram till 1983. Detta är innebörden av de långsiktiga kalkylerna. Enligt långtidsutredningen skulle de reala lönerna ininska med 1/2 96 varje år och för varje sysselsatt i vårt land. Skulle den offentliga sektorn öka snabbare än vad långtidsutredningen förutsatt, blir reallönesänkningarna ännu större. Redan i dag ligger den offentliga sektorns utgiftsexpansion en bra bit över de siffror som långtidsutredningen räknade med. Det kommer alltså inte att räcka med en reallönesänkning av 1 2 96 årligen. Bilden blir ännu mer nedslående, om man tar hänsyn till att den allmänna utvecklingen för vårt folkhushåll redan nu kan bedömas bli mindre gynnsam än vad man ansåg när långtidsutredningen gjorde sina kalkyler. Jag behöver bara peka på de stigande oljepriserna, på den påtagliga risken för oljebrist och på behovet av ransoneringsoch regleringsåtgärder. När jag tog upp de här problemen i kammaren för någon månad sedan, var det —- såvitt jag kunde finna — inte någon enda som hade lust att engagera sig i diskussionen. Man teg helt enkelt, trots att jag riktade en direkt fråga till de företrädare för fackföreningsrörelsen som finns här i riksdagen om hur de såg på problemen. Skulle — frågade jag — ingen av dem vara villig att gå upp i talarstolen och förklara, att de var beredda att förorda en politik, som innebar sänkta reallöner efter skatt år efter år under den kommande fyraårsperioden? Jag fick, som ni kanske minns, ingen som helst kommentar. Det som för mig framstår som mest besynnerligt är att man, trots att man borde ha klart för sig hur det faktiskt förhåller sig, nu binder sig för en ytterligare utbyggnad av den offentliga sektorn. Socialdemokraterna godtar sysselsättningsutredningens förslag, en utredning som socialdemokraterna i arbetsmarknadsutskottet nyligen förklarat har ”löst sin utredningsuppgift helt i enlighet med direktiv från socialdemokraterna i regeringsställning” och vars förslag innebär en våldsam, med nya skattehöjningar finansierad, expansion av den offentliga sektorn. Dess förslag kommer att innebära — man må önska det eller inte — en realstandardsänkning för Sveriges löntagare i storleksordningen 1 96 varje år fram till 1983. Men när jag påvisar dessa konsekvenser, får jag inga kommentarer från socialdemokratiskt håll. Man föredrar att tiga i sakfrågan. Däremot får vi höra socialdemokraterna tala om att stora grupper fått en sänkning av sina realinkomster efter skatt under 1978. Det åberopas i attacker mot oss. I skattepolitiska debatten här för en månad sedan påstod exempelvis Olof Palme att metallarbetarnas levnadsstandard under den borgerliga treårsperioden hade minskat ”med upp till 6 000 kr.”. Detta är inte sant. Detta är osanning, om man inte i begreppet ”upp till” lägger något helt nytt för svenskt språkbruk. Det är riktigt att en viss reallönesänkning skedde under 1978, och den var en ofrånkomlig följd av de saneringsåtgärder som trepartiregeringen tvingades genomföra och en följd av den avsiktliga överkonsumtion som tidigare förelåg i Sverige för att klara krisen 1974-1976. Sedan blev reallöneutvecklingen förra året ju avsevärt bättre än vad parterna på arbetsmarknaden själva hade väntat när de träffade sitt tvåårsavtal. Tack vare trepartiregeringens lyckade antiinflationspolitik blev utbytet det året 2 96 större än vad avtalet hade räknat med och dessutom genomfördes det detta år. Men det glömmer man bort. Femveckorssemestern, som kostade bra mycket pengar, innebar också en reallönehöjning. Men jag kan naturligtvis förstå att man inte vill diskutera. De rallarsvingar som man utdelat åt trepartiregeringens ekonomiska politik med påståenden om sänkt ekonomisk standard blir ju inte särskilt övertygande, om de som utdelar dem själva nu föreslår en politik som förutsätter fortsatta reallöneförsämringar just för de löntagare som samma personer säger sig särskilt företräda. Sådana här siffror och slutsatser, herr talman, utgör bakgrunden till moderaternas syn på dagens skattepolitik. Vi tror helt enkelt inte att Sveriges medborgare sätter ett så högt pris på de tjänster som staten och kommunerna ställer till deras förfogande, att de nu är villiga att godta sänkta reallöner efter skatt år efter år efter år. De kommer inte att göra det. Och jag tror inte heller att löntagarorganisationerna kommer att godta en sådan utveckling. Det vore intressant att höra vad exempelvis Gunnar Nilsson tänker och tycker om en sådan utveckling. Skulle Sverige försöka föra en sådan politik kommer vi mycket snabbt att dra på oss en mängd besvärliga problem. Då måste vi räkna med svåra motsättningar på arbetsmarknaden, med risker för konflikter och risker inte minst för en förnyad inflation och dessutom — mest allvarligt kanske — med stora spänningar i förhållande till grupper som redan nu är tillförsäkrade en årlig standardstegring. Den offentliga konsumtionens expansion under ett antal år var - som OECD bekräftat i sin rapport — motiverad bl.a. av konjunkturpolitiska skäl. Men nu blir en åtstramning av finanspolitiken så småningom allt nödvändigare, och då måste den i första hand — det är för mig en rent logisk slutsats — åstadkommas genom att man iakttar motsvarande större återhållsamhet inom den offentliga sektorn, som man tidigare överexpanderade. Då löser skattehöjningarna inga problem. På mycket kort sikt kan naturligtvis statens finansiella ställning förbättras, men på både kort och lång sikt blir de negativa konsekvenserna snabbt helt dominerande. De problem som man trodde sig kunna lösa genom skattehöjningar blir då ännu mera svårlösta. Visst kan — det skall jag gärna medge — skattehöjningar ibland vara nödvändiga av stabiliseringsoch konjunkturpolitiska skäl, men i så fall bör de vara av den naturen att de lika snabbt kan avskaffas. Och det måste vara en strävan att försöka undvika sådana höjningar. Det bör vara ett mål att utforma den ekonomiska politiken så att den medverkar till att hålla löneökningarna för nästa avtalsperiod inom sådana ramar att köpkraftsindragande skattehöjningar blir överflödiga. Ingen, minst av allt löntagarna, har något som helst att vinna på att den onda cirkeln — skatter, löner och priser — åter får fart. Låt oss inte glömma bort att Sverige har världens största offentliga sektor — i vart fall om jämförelsen begränsas till de icke-kommunistiska länderna. Och Sverige har världens högsta skattetryck. I början av 1970-talet tävlade vi visserligen med Nederländerna, men sedan fördes skatteoch avgiftshöjningarna 1975 och 1976 upp Sverige till absolut tätposition. Det var ju detta som medverkade till att knäcka den svenska ekonomin 1976. Det finns inte något annat land i världen, där medborgarna får behålla så litet av en lönehöjning eller en extrahöjning eller en extra arbetsinsats som i Sverige. Ingen har då rätt att vara förvånad över att benägenheten att göra extra insatser minskar och lusten att gå över till deltid och fritid ökar. Att med andra ord både produktion och produktivitet i vår ekonomi inte är var den borde och kunde vara. Och inte heller vad den behöver vara, om vi riktar blicken mot framtiden. Men trots detta — och detta är fakta som man kan räkna fram, herr talman — kan man i vårt land samla en bred parlamentarisk majoritet för att ytterligare höja skattetrycket. Men man kan inte samla en bred parlamentarisk majoritet för att sätta ett tak för skatteuttag så att inkomsttagare skall få behålla åtminstone 15 kr. av en nytjänad hundralapp. Det kan man inte. Man frågar sig då: Hur är det ställt med verklighetsförankringen i Sveriges riksdag, när man så till den milda grad kan blunda för den skattepolitiska vardagen och för de problem som vi vet att vi kommer att möta under 1980-talet? Enligt Olof Palme alldeles nyss försöker vi moderater ”fånga bakåtsträveriets vindar” när vi alltså hävdar löntagarnas intressen. När vi hävdar den långsiktiga ekonomins intressen så är det bakåtsträveriets vindar som vi försöker fånga. Tala om, sade Olof Palme, med vilka besparingar ni vill möjliggöra en finansiell åtstramning, för det har ni inte gjort! Jo, det har vi gjort! Vi har här i riksdagen framlagt förslag till besparingar på mellan 2 000 och 3000 milj.kr. Staffan Burenstam Linder gav i går en lång lista på möjligheter att åstadkomma nödvändiga besparingar. Och dessutom: en sanerad ekonomi och ökad tillväxt — och för att åstadkomma det bidrar skattepolitiken i högsta grad — minskar utgifter för industriella satsningar, minskar utgifter för AMS och ökar samtidigt inkomstunderlaget. Men Olof Palme upprepade: Tala om vem som skall betala alla de miljarder som ni vill undandra statsfinanserna! Jag tycker den frågan är felaktig. Det borde i stället vara denna fråga, som riktas till Olof Palme: Tala om, Olof Palme, vilka människor — löntagare och pensionärer — som skall betala alla de nya miljarder som ni nu vill ta ut! Tala om vad alla dessa människor skall spara på eller dra ner på för att kunna betala de skatteökningar som ni vill genomföra! Jag har här genom mina bedömningar för framtiden visat hur allvarlig den framtiden är för våra löntagare, även utan de nya skattehöjningar som nu diskuteras. Men socialdemokraterna tycks strunta i de löntagare vars intressen de säger sig vilja hävda. Det var en sak till av allt det som Olof Palme tog upp som jag gärna vill ta fasta på, nämligen att vår industrisektor i dag är för liten i förhållande till vår ekonomi i övrigt. Ja, exakt så förhåller det sig. Det är precis det som vi moderater har hävdat under hela 1970-talet. Men vilken politik har då socialdemokraterna fört under den tiden? Jo, de har fört en politik som konsekvent, målmedvetet och ensidigt har satsat på höjda skatter och utbyggd offentlig verksamhet. Att resultatet då blir att industrisektorn trycks undan är ju en självklarhet. När nu Olof Palme medger att industrisektorn är för liten, måste han kunna tala om vilken sektor som är för stor i dagens läge och att den sektorn för den skull måste dras ner. Men de socialdemokratiska förslagen leder ju till motsatt resultat. Deras politik för höjda skatter och ökad satsning på att bygga ut staten kan ju rimligen inte leda till att industrin kan byggas ut för att säkra de jobb som finns i dag och att skapa nya jobb för framtiden. Det är ju industrijobben som på sikt hotas av den socialdemokratiska politiken med dess hårda bindning till offentlig byråkrati och till höjda skatter. Det vore väldigt intressant att få besked på bara några punkter: Är vårt lands ekonomiska problem i dag som ingen har stuckit under stol med att de finns — beroende på att vi har för låga skatter? Är vårt lands ekonomiska problem beroende på att vi har för låga avgifter på företagen? Är problemen förorsakade av att företagen har alltför god lönsamhet? På annat sätt kan man ju inte tolka socialdemokraternas recept för de närmaste åren. De föreslår ju höjda skatter och höjda avgifter, och dessutom går de till attack mot den förbättrade lönsamhet som företagen räknar med att få i år — en lönsamhet som ändå, trots förbättringen, ligger på en så låg nivå som vi inte haft motsvarighet till tidigare.

Och skulle det dessutom fattas beslut om att avveckla kärnkraften under 1980-talet, då kan vårt land förlora sin ställning som ett av världens mest framgångsrika industriländer. Herr talman! 1980-talets början kommer alltså att bli en tid, då vi måste ta itu med ett antal problem av mycket stor betydelse för vårt lands fortsatta utveckling. Det gäller vår ekonomi. Det gäller vår energiförsörjning. Det gäller vår skola. Det gäller villkoren för vårt näringsliv i framtiden — det näringsliv som ger oss sysselsättning och trygghet genom sina framgångar ute på världsmarknaden. Det mest slående i den situation som vi i dag befinner oss i är att socialdemokraterna i dessa och i andra hänseenden står utan politik och att den politik de på några punkter företräder är av den arten att den alldeles säkert skulle bidra till att förvärra snarare än att förbättra vårt läge. När det gäller Sveriges ekonomi är de fångade i felaktiga föreställningar och ordinerar dåliga recept. Det blir mycket svårt att leta upp ens partitrogna socialdemokratiska ekonomer som tror på den socialdemokratiska ekonomiska politiken. När det gäller skatterna är de, som jag nu har framhållit, låsta i gamla skattehöjartankar, som i dag framstår som främmande och t.o.m. farliga för majoriteten av löntagarna i vårt land. Löntagarna vet vad socialdemokraterna förnekar, nämligen att skatterna redan nu är alltför höga och att sänkta marginalskatter är ett måste. Men i stället för att våga ta de rejäla tag som krävs mot det skattesystem som socialdemokraterna själva skapat, föreslår de nya skatter för att finansiera en ytterligare utbyggnad av den statliga sektorn, som Olof Palme i varje fall indirekt nyss har förklarat vara för stor — utan att ha klart för sig vad han sade kanhända. Inte heller när det gäller skolan har socialdemokraterna något recept. Trots att vår skola hamnat i kris förklaras allt det som gjorts ha varit bra. Något behov av åtgärder finns enligt socialdemokraterna inte för att se till att i skolan skall råda ordning och reda och att våra barn skall lära sig det som de måste lära sig. Socialdemokraternas enda konkreta krav på skolpolitikens område — att avskaffa betygen — torde sakna så gott som varje stöd ute bland våra väljare. När det gäller näringspolitiken — den som skapar trygghet i jobben och nya arbeten i framtiden —är de fångade i tvångsföreställningar, som de varken kan eller vågar konkretisera före valdagen. Att lägga extra fondavgifter på företagen, reducera utrymmet för löneökningar, bygga upp centrala byråkratier och införa planhushållning har inte hittills lett till och kommer aldrig att leda till trygghet och utveckling av våra företag och alla deras anställda. När det gäller vår energiförsörjning har socialdemokraternas linje blivit allt oklarare. Att vi skall utvärdera Harrisburg, det är vi alla överens om. Alldeles säkert kommer detta att leda till nya ansträngningar för att göra kärnkraften säkrare. Men kommer socialdemokraterna att stå fast vid 1975 års beslut och 1979 års överenskommelser? Eller kommer de efter valet att ge sig ut på nya turer och nya äventyrligheter, med de konsekvenser för sysselsättning och välfärd som icke minst fackföreningsrörelsen torde vara klart medveten Herr talman! Vi moderater står för en fast och konsekvent politik i alla de viktiga frågor som vi har att möta under de kommande åren. Låt mig helt kort sammanfatta dem i tio punkter: i. Vi måste föra en utrikesoch försvarspolitik präglad av realism och klarsyn. Vi måste bygga ut våra förbindelser med Norden och med Europa. 2. Vi måste föra en ekonomisk politik som bygger vidare på det trepartiregeringen uppnådde. Prisutvecklingen måste hållas under kontroll. Jobben måste tryggas och nya sysselsättningstillfällen skapas. Nu börjar vår ekonomiska uppgång. Vi har bäddat för den, men nu måste den förvaltas väl så att den inte bryts. 3. Skatten måste sänkas. Marginalskatterna måste begränsas. Det måste löna sig att arbeta och att spara. Stat och kommun måste lära sig spara. Annars blir det inga pengar kvar till standardförbättringar för löntagare och skattebetalare under de kommande åren. 4. Skolan måste bli bättre. Detta är en av 1980-talets allra viktigaste uppgifter. Där skall råda ordning. Undervisningen skall vara bra. Betygen måste vara kvar. 5. Energiförsörjningen måste tryggas och oljeberoendet minska så snabbt som det över huvud taget är möjligt. Folkomröstningen kommer att avgöra frågan om kärnkraftens framtid. Vi tror på möjligheten att klara kärnkraftens säkerhetsfrågor. 6. Bostadspolitiken måste göra det möjligt för alla som så vill att äga sitt hus eller sin lägenhet. Valfrihet i boendet borde vara en självklarhet. Bostadsägande sprider ägandet i samhället. Det förbättrar och förbilligar dessutom boendet. De skattehöjningar för villaägarna som nu hotar måste stoppas. 7. Även familjepolitiken måste inriktas på valfrihet. Barnfamiljernas villkor måste förbättras, vårdnadsersättningen byggas ut och avdragsrätt ges för styrkta barntillsynskostnader. Annars får vi icke den valfrihet vi talar för. 8. Rättstryggheten måste värnas. Polisen måste ges resurser att ägna tid åt att bekämpa det som är mest väsentligt. Men även utbildning och fostran spelar en stor roll på det här området. Inte minst viktig är pensionärernas trygghet. 9. Byråkratin måste bekämpas. Trepartiregeringens arbete, som nu börjar ge resultat, måste fullföljas. 10. Miljöpolitiken måste alltid stå i centrum för våra ansträngningar. Vi måste vårda och värna våra naturresurser. Skyddet mot miljökatastrofer måste förbättras. Herr talman! Det är på denna politik vi går till val. Vi gör det för att — i samverkan med de andra icke-socialistiska partierna — skapa ett bättre, tryggare och friare samhälle för våra medborgare.

Herr talman! På en punkt vill jag gärna hålla med kommunistledaren, och det är när han säger att det inte räcker med att kritisera folkpartiregeringen, utan man måste också ha något alternativ att sätta i stället. Det är så sant som det är sagt. Jag kan hålla med Olof Palme om mycket av vad han sade, t.ex. när det gäller utslagning och vådorna av arbetslöshet. På grund av mängder av undersökningar och mångas dyrköpta erfarenheter vet vi att den största utslagningen, framför allt av äldre arbetskraft, åstadkommes då företag på orter med ett odifferentierat näringsliv tvingas dra ned sin produktion eller slå igen. Dess värre har vi fått se ganska mycket av den sortens företagskriser under senare år. Det största hotet mot fördelningspolitiken och just mot de svaga grupperna är nämligen bräckliga företag och en bräcklig ekonomi som inte ger företagen livskraft. Därför är det så viktigt att man satsar stora summor på att klara företagen över de akuta kriser som de råkar in i. Både denna regering och trepartiregeringen har också gjort detta. De stora selektiva insatser som vi här har gjort,t.ex. för varven, har dessutom ofta kunnat vidtas i stor enighet här i riksdagen. Därför är det också viktigt att vi satsar på arbetsmarknadspolitik för att klara dem som trots allt inte kan räddas kvar i företagen eller när företagen inte kan nyanställa i den omfattning som det finns efterfrågan på arbete. Under de senaste åren har det också gjorts mycket stora satsningar inom arbetsmarknadspolitiken. De två senaste budgetåren har det satsats 17 miljarder kronor, varav ganska mycket har gått till särskilda insatser för de unga. Men därför är det också, Olof Palme, viktigt att vi för en ekonomisk politik som tryggar sysselsättningen. I själva verket skulle den utslagning i samhället som Olof Palme i sitt anförande med all rätt uppehöll sig vid och var bekymrad över ha ökat, om vi hade fört den ekonomiska politik som Olof Palme själv har rekommenderat. Han konstaterade att det har varit svårigheter i ekonomin under 1970-talet och beskrev verkningarna av dessa svårigheter. Det gjorde även jag och förnekade inte ett ögonblick några av de svårigheter som Olof Palme tog upp. Men jag ställde dessutom frågan: Vilka åtgärder skulle den socialdemokratiska oppositionen vilja sätta in för att möta den här krisen? Regeringens åtgärder känner alla till: att jämsides med stora specialinsatser för de anställda i utsatta branscher och företag och en ambitiös arbetsmarknadspolitik sänka kostnaderna för den svenska produktionen, så att företagen kan börja konkurrera igen. De här åtgärderna har lagt grunden för framtiden. Som jag framhöll i mitt tidigare inlägg har de gett resultat. Antalet anställda inom industrin ökar det här året med 25 000. Vi har fått en snabb tillväxt under 1978 och 1979 och har goda förhoppningar om att kunna få det också under 1980 och 1981. De beräkningar som finns visar att antalet arbeten kan komma att öka med ca 100 000 under åren 1980-1981. Men vad skulle det socialdemokratiska alternativet ha lett till, det alternativ som bygger på att industrin i dag i stället för att ha lägre produktionskostnader — och därmed större konkurrensförmåga både hemma och utomlands och större möjligheter att anställa fler människor — skulle ha 20-25 26 högre kostnader? Hur skulle situationen då ha varit för de här människorna? Det tillhör det besynnerliga i den ekonomiska debatten, och för resten också i den svenska politiken över huvud taget, att ett parti med den regeringsvana som socialdemokratin har och med den uppsättning av ekonomiska experter som socialdemokratin haft kan rekommendera en ekonomisk politik som går tvärtemot vad praktiskt taget allt förnuft talar för. Hur skulle man t.ex. ha kunnat öka försäljningen med högre kostnader och priser? Naturligtvis hade man inte kunnat göra det. Hur hade man kunnat öka investeringarna om det inte fanns något behov av investeringar — därför att det inte fanns tillräcklig efterfrågan på varorna? Hur skulle man kunna anställa fler, när man inte kunde öka investeringarna och produktionen? Hur skulle industrin kunna klara konkurrensen med andra? Och hur skulle man kunna åstadkomma en balans gentemot utlandet? Får jag bara ta ett enda konkret exempel. Om vi inte hade genomfört den devalvering som socialdemokraterna klagat så våldsamt över och motsatte sig, om vi inte hade lämnat valutaormen — då hade kronkursen i dag varit 25 96 högre i förhållande till den amerikanska dollarn. Det hade inneburit ett direkt dråpslag för framför allt skogsindustrin. Enbart på blekt sulfatmassa, som ger ungefär 5 miljarder kronor i försäljningsintäkter, skulle företagen ha förlorat långt över 1 miljard kronor jämfört med i dag — om de nu alls hade kunnat sälja något. Vad skulle det i det läget ha hjälpt om vi hade haft den socialdemokratiska strukturfonden? Jag tycker att Olof Palme är svaret skyldig: Vad är det, mer konkret, i er politik som ni inbillar er skulle ha lett till att de svårigheter som Olof Palme pekade på i sitt inlägg inte skulle ha inträtt för sysselsättningen i Sverige? Hur skulle vi med den politiken ha klarat en gynnsammare reallöneutveckling, som Olof Palme också efterlyser? Och, inte minst: Hur skulle vi med den politiken ha kunnat klara ett lägre budgetunderskott? Jag tycker också att det finns anledning för Olof Palme att åtminstone med några ord kommentera de påståenden som finns i reservationen till finansutskottets betänkande om att den politik som vi och trepartiregeringen för och fört har lett till en synnerligen orättfärdig fördelning av resurserna. Jag noterade att Olof Palme inte sade någonting om det i sitt anförande. Det var utmärkt, men det står desto mer om det i utskottets betänkande, och därför vore det intressant att höra vad den socialdemokratiske partiordförandens kommentar till dessa påståenden egentligen är. När det sedan, herr talman, gäller skatterna, får vi veta från olika håll att vi hade felbedömt läget i fråga om marginalskatterna. Det är möjligt att vi har gjort det. Det visade sig, när vi satte oss ned för att förhandla, att man från socialdemokratiskt håll över huvud taget inte ville vara med om en skattereform med mindre än att den innebar ett upprivande av indexskyddet —-och det ville vi inte gå med på. Från centerns sida var man visserligen med på en marginalskattesänkning — jag har aldrig förnekat det — men bara en som var ungefär hälften så stor som den vi tyckte var rimlig. Från moderaternas sida var man med på en minst lika stor marginalskattesänkning som den vi ville ha, men man ville inte vara med och finansiera något alls, vilket de andra partierna ville. Det fanns löften i två regeringsdeklarationer och ett starkt krav från löntagarorganisationerna på att någonting skulle göras. I det läget ansåg vi det rimligt att lägga fram ett förslag, som vi fick stöd för från TCO och som innebar sänkning av marginalskatterna så att de begränsades till 50 96 eller lägre upp till 63 000 i årsinkomst och sänktes mellan 1 och 5 procentenheter i de lögen där de flesta heltidsarbetande finns. Det här är alltså ingen marginalskattereform för höginkomsttagare. Det är en marginalskattereform för majoriteten av de heltidsarbetande på den svenska arbetsmarknaden. Jag tror att det hade varit en fördel om det här beslutet hade kunnat fattas nu med hänsyn till avtalsrörelsen. De som hävdar att svårigheten var att man från regeringens sida inte ville delta i diskussioner om finansieringen har fel. Vi anmälde att ett sådant intresse fanns från regeringens sida. Nu får vi i stället gå ut i valet på denna fråga. Det hade varit bättre med ett beslut nu, när de partier som lovat marginalskattesänkningar har möjlighet att besluta i riksdagen genom att de har majoritet där. Låt oss hoppas att partier med den viljan också skall ha förmågan att ta initiativet till sänkta marginalskatter efter höstens val. Jag ser att tiden rinner i väg, herr talman, men får jag bara till sist beröra det som sagts om regeringsfrågan. Det finns mycket att säga om det. Ingen har påstått att minoritetsregeringar är att föredra framför andra lösningar, men ibland —-liksom i den situation vi nu befinner oss i —- är det den bästa lösningen. Naturligtvis skall en regering som förlorar ett val omedelbart avgå. Lika klart är att folkpartiet inte kommer att hålla sig kvar i regeringsställning om partiet därigenom skulle försvåra bildandet av bredare regeringar. Men en förutsättning — därvidlag håller jag med Thorbjörn Fälldin — för en diskussion i regeringsfrågan är naturligtvis vilken politik som den regering man överlägger om kan vilja föra. Jag kan inte se annat än att vi nu liksom tidigare skall hålla oss till dessa spelregler, avvakta valresultatet och låta det avgöra vilken regering vi därefter skall ha i Sverige.

Herr talman! Det hedrar Thorbjörn Fälldin att han klart tog avstånd från Svenska företagares riksförbunds kampanj. Det hedrar mindre Gösta Bohman att han i sitt långa anförande icke fann tid att svara på min fråga härom. Över huvud taget kommer man när man lyssnar till Gösta Bohman att tänka på en gammal aria, som Martin Öhman brukade sjunga: ” När jag var prins utav Arkadien” — då var allting väldigt bra. När jag var statsråd och chef för ekonomidepartementet var allting fint och bra, säger herr Bohman. Nr 174 Det känns nästan hjärtlöst att riva slöjan av dessa illusioner och deflorera Lördagen den idyllen. Men när herr Bohman försöker stödja sig på OECD är det ändå litet 9 juni 1979 naivt. Var och en vet att en OECD-rapport är en förhandlingsprodukt mellan det nationella finansdepartementet och OECD-sekretariatet. När herr Bohman säger, att OECD:s rapport kunde ha varit skriven av moderata samlingspartiets kansli är det inte så underligt — hans egen gamle statssekreterare har ju varit med och hållit i pennan. Så går det ju till. Det remarkabla med OECD-rapporten är ju att den trots allt uttrycker stora bekymmer, framför allt för det stora budgetunderskottet, den slappa finanspolitiken och risken för en prisoch kostnadsexplosion. När en partiledare som herr Bohman står inför detta 50-miljardersunderskott i budgeten, som hans egen älskade OECD-rapport skarpt varnar för, och bara lovar skattesänkningar och åter skattesänkningar är det, ärade kammarledamöter, ett hot mot den sociala tryggheten. När herr Bohman prövade att svara på min fråga genom en hänvisning till vilka som skall betala skattehöjningarna var det bara ett försök att spela ut de produktiva grupperna mot de gamla, mot de sjuka, mot barnen och mot de arbetslösa. Det är den gamla beprövade reaktionära metoden, och den tar vi avstånd från. Det är den som herrarna i centerpartiet och folkpartiet skall ta med i båten. Till herr Ullsten, som lever i det förflutna, vill jag bara säga att hans tal om en 20-procentig kostnadsökning är rent nonsens. Det enda som vi klart har gått emot är en sänkning av arbetsgivaravgiften med 4 96, eftersom det var fråga om löntagarnas pengar. I stället för att liksom herr Bohman leva i det förflutna kunde väl herr Ullsten tala om vad han skall göra åt bristen på virke, på olja, på bostäder och på pengar i statskassan. Det är något som hårt kommer att drabba svenska folket nästa år. Herr Bohman sade vidare att det var vårt fel att folkpartiregeringen kom till och att den har fört en dålig politik. Mycket skall man få höra. Vad är det som har hänt? Under djupaste smälek föll den borgerliga trepartiregeringen sönder. Herr Bohman fick inte vara med. Han åkte ned till Lund och förklarade att han blivit lurad. I grämelse for han runt och illfänades. Ingen regering kunde bildas eftersom de borgerliga partierna blockerade varandra. Politikerföraktet bredde ut sig. Då tog vi vårt ansvar och såg till att landet fick en regering. Den folkpartiregeringen kan kritiseras för mycket, men den innebar i alla fall en klar förbättring gentemot den regering där herr Bohman var med. Det var bra för svenska folket, trots allt. Även om det inte var bra nog, var det en förbättring för svenska folket att moderaterna kom ut ur regeringen. Det dramatiska som har hänt här är ju att herrar Bohman och Fälldin med stor kraft, nästan brutalitet, avsätter Ola Ullsten. Han skall egentligen deklarera — men han vrenskas så gott han kan — att på valnatten skall han avgå, annars blir herrarna inte nöjda. Men vad skall då komma i stället? Skall det vara en trepartiregering? En stark regering? En förnyad blockpolitik? 51 Vad skall den trepartiregeringen i så fall föra för program? Vi har fått uppleva — det vet varenda ledamot av denna kammare — hur de borgerliga partierna har grälat inbördes och varit oeniga i stort sett i varje fråga. Sedan säger herr Bohman: Ja, det skall bli en trepartiregering. Och så grälar han på socialdemokraterna på det mest hemska sätt. Men detta skäll riktar sig egentligen i lika hög grad mot folkpartiet och centern. Man sade här nyss att man skall höja skatten. Skattehöjningar är helt omöjligt, säger herr Bohman. Därför ställer jag min enkla fråga. Plötsligt efter alla inbördes slitningar säger ni: Visst skall vi ha en trepartiregering, om vi får ett sådant valutslag. Tala då om för medborgarna, klart och tydligt, på punkt efter punkt: Vad skall en sådan trepartiregering föra för program? Vad skall ni göra med Bohman, om ni får honom i båten?

Herr talman! Jag kan ansluta mig till vad Ola Ullsten och Gösta Bohman har sagt när det gäller att beskriva hur tomhänta socialdemokraterna egentligen har varit när det gäller kritiken av trepartiregeringens ekonomiska politik. Jag försökte på mitt sätt också utveckla detta och finner att när det gäller framtiden så finns det inga konstruktiva bidrag som vilar på en bättre grund än den omöjliga grund som kritiken från socialdemokraternas sida har vilat på fram till nu. Får jag sedan till Ola Ullsten säga att det kan inte vara någon överraskning för er inom folkpartiet att vi inte gick lika långt i marginalskattesänkningar som ni ville göra, eftersom vi, inom det utrymme som kan skapas, också ville avdela medel till ett annat mycket viktigt ändamål, nämligen införandet av vårdnadsersättning för småbarnsföräldrar. Det var också något som vi hade inskrivet i trepartiregeringens program. Det kan inte ha varit någon överraskning. Det hade vi framhållit vid regeringsöverläggningar. Det framhöll vi vid kontakter, innan ni lade fram propositionen osv. När det gäller marginalskatterna i de viktigaste inkomstlägena tror jag nog att vi kan hitta en möjlighet att resonera oss samman, men jag tycker fortfarande att det är helt oklokt att göra till en förstahandsuppgift att säga att de som tjänar 114 000-113 000 kr. och mer skall ha garantier för att ha 15 eller 20 kr. kvar, under det att inga garantier ges till de människor som bara får fem sex kronor kvar av den nya hundralappen och som tjänar hälften så mycket pengar. Det vill till att vi knäcker den frågan för att få en bra lösning beträffande marginalskattesänkningarna. Men det är ett klart och ett bra besked ni har gett i denna fråga, nämligen att det inte är så — vilket har spritts ute i landet — att vi skulle vara emot en marginalskattesänkning. Vi har lagt fram ett eget förslag. Får jag, herr talman, säga att Olof Palme gav uttryck åt många synpunkter på en bättre livskvalitet som sammanfaller med den mening som många av oss inom centerrörelsen har gett uttryck åt i många år. Måhända är det så att tiden i oppositionsställning har gett Olof Palme och andra en möjlighet att komma till insikt om de här problemen? Får jag påminna om att vi redan har de tankarna inskrivna i vårt grundprogram, och får jag påminna om att vi har en motion, som ligger på riksdagens bord, skjuten till hösten, som tar upp just de här frågorna. Det viktiga är inte att vi talar om dem, utan det viktiga är ju att vi omsätter tankarna i politisk handling. Kan vi då det gäller den motionen räkna med socialdemokraternas stöd, så är det bra. Men det vill till, Olof Palme — nu som tidigare — att den här kritiken för att klyftorna skulle ha ökat i samhället under trepartiregeringens tid på något vis beläggs. Det är i stället så att klyftorna har minskat mellan stora grupper. Klyftan mellan å ena sidan löntagare och å andra sidan pensionärer har faktiskt minskat under denna tid, och klyftorna mellan löntagare i allmänhet och barnfamiljer har inte ökat. Det är ändå ganska viktiga saker. Detta är fakta. Vad är det för klyftor som Olof Palme talar om? Om arbetslösheten: Varje samhälle som lider av arbetslöshet måste ha som en huvuduppgift att försöka få bort den. Jag försökte uttrycka detta i mitt huvudanförande. Det är inget försvar, vare sig för den nuvarande situationen eller för den som rådde under trepartiregeringens tid, om jag nu tillåter mig påminna om att Olof Palmes regering på tidigt 1970-tal — år 1971 — hade högre arbetslöshet. Uttryckt i procent var den 20 96 större år 1971 än den var under tredje kvartalet 1978 när den då var som högst. Jag säger inte detta som något försvar, men det är ändå värt att påminna om det. Och får jag i den diskussion som rör sig om ungdomars och andras inställning till att ta anvisat arbete säga att den gäller såväl ung som äldre. Vi får inte dela upp arbetsmarknaden i två grupper av arbeten: en grupp av arbeten som är lämpliga för mig och mina barn och en annan grupp av arbeten som lämpligen invandrare och andras ungar kan sköta. Det är den sämsta utveckling vi kan få. Alla jobb som måste utföras för att samhället skall kunna fungera är hedervärda och meningsfulla. Respekten för kroppsarbetets avgörande betydelse för vårt välfärdssamhälle måste öka. Här har vi alla ett stort ansvar när det gäller att inpränta detta. Det är en uppgift för föräldrar, det är en uppgift för skolan och det är en uppgift för oss politiker att få detta fullt klarlagt. En fråga till Gösta Bohman: Ni moderater medger väl att konjunkturskäl kan tvinga fram skattehöjningar? Och så till den aktuella diskussionen. Tag inkomståret 1980! Då vill ni moderater försvaga statsbudgeten genom skattelättnader. Ni vill alltså föra en vanlig, traditionell expansiv politik. Då är frågan: Menar ni moderater att — med den bedömning som man nu kan göra — konjunkturen under 1980 blir sådan att vi skall spä på ekonomin, att vi skall försvaga statsbudgeten då? Det är ju det diskussionen rör sig om när det gäller att finansiera den skatteomläggning som vi nu diskuterar.

"Herr talman! Vi hade en lång skattedebatt här i kammaren för en tid sedan. Jag minns inte om Thorbjörn Fälldin deltog i den. Men där redovisade jag alldeles klart vår inställning till behovet av statsfinansiell åtstramning av konjunkturpolitiska skäl. Jag förklarade att den frågan är vi beredda att bedöma i höst, då vi har klart för oss hur konjunkturläget ter sig och då också en mängd andra faktorer är klarlagda, och jag instämde i vad budgetminister Mundebo hade skrivit i finansplanen i det hänseendet. Den inställning som budgetministern då intog har han av olika skäl sedermera avvikit från. Men det är alldeles klart var vi står. Sedan en fråga till Olof Palme som jag inte fått svar på. Lyssnar Olof Palme nu? Hallå! Jag vill fråga Olof Palme än en gång: Om Olof Palme anser att industrisektorn är för liten, att den är undanträngd, vilken sektor är det då som har trängt undan industrisektorn, och vad vill Olof Palme göra för att dra ner den sektor som utövat ett så fördärvbringande inflytande på industrisektorn? Får jag svar på den frågan senare vore det bra. För att komma åt OECD, som gjort sig skyldig till det enligt Olof Palme utomordentligt förargelseväckande att ge stort A, högsta betyg, till trepartiregeringens politik, påstår Olof Palme att OECD:s rapporter bara är förhandlingsprodukter, där texten skulle ha skrivits i det svenska kanslihuset. Jag tycker det är en utomordentligt allvarlig anklagelse som Olof Palme nu riktar mot denna ekonomiska samarbetsorganisation. Men om det verkligen förhåller sig på detta sätt, varför sade inte Olof Palme detsamma 1976, när OECD hade vissa berömmande ord att säga men också allvarliga varningar att utdela gentemot den då sittande socialdemokratiska regeringen? Då stod inte herr Palme i talarstolen och sade: Det här har vi skrivit. Det beröm som står i OECD:s rapport har jag själv formulerat. Därför är det så bra. Jag känner igen mina egna ord, och därför måste det vara bra. — Varför sade han inte det? Det skulle vara roligt att få svar på den frågan också. Det är reaktionärt, sade Olof Palme nyss, att fråga vem som skall betala socialdemokraternas skattehöjningar. O. K. då: Ärdet reaktionärt att ställa en sådan fråga, då är jag reaktionär — det skall jag gärna erkänna. Och jag kommer att forsätta att ställa den frågan till Olof Palme: Vilka skall betala de nya skattehöjningar som ni föreslår? Vilka löntagare är det? Vilka pensionärer är det? — Att det inte går att genomföra skattehöjningar utan att den stora mängden av svenska folket får vara med och betala räkningen, det vet alla som sysslar med ekonomi. Och jag noterar att Olof Palme här i talarstolen alldeles nyss inte förnekade att socialdemokratisk skattepolitik skulle leda till sänkta reallöner för landets löntagare. Landets löntagare har anledning att notera herr Palmes konstaterande i det hänseendet. Sedan om budgetunderskottet. I själva verket är det så — jag skall gärna erkänna det — att det var gamla socialdemokrater som bidrog till att lära ut att det inte är statens budget utan samhällsekonomin som skall balanseras, att det är det viktiga. Det var gamla socialdemokrater som bidrog till att förpassa 20-talsteorier till papperskorgen, om man så vill, till förmån för ett modernt och socialt synsätt på hur statsbudgeten skall bidra till att skapa en balanserad Olof Palme brukar gärna berömma sig för sina goda internationella kontakter, helst självfallet dem som ligger i Afrika och Asien. Men herr Palme har ju en del goda internationella kontakter också i Europa. Jag syftar på Bruno Kreisky, som nyligen har en valseger bakom sig i kraft av sin tyngd och sin förmåga att övertyga. Olof Palme vet kanhända — och om han inte vet det kan jag tala om det för honom här — att det österrikiska budgetunderskottet har varit betydligt större än det svenska en lång tid och att mant.o.m. i valrörelsen berömt sig av att föra en sådan vidsynt politik i Österrike. Därmed har jag ingalunda bagatelliserat ett budgetunderskott på sikt, men jag tycker att något sinne för proportioner borde Olof Palme ändå ha i den här debatten. Det liksom hör till bilden att debatterna mellan Olof Palme och mig blir rätt hårda och fräna. Det har blivit en gammal tradition att de skall präglas av konfrontation — Olof Palmes favorituttryck. Ibland kanske det är nyttigt och berättigat att rensa luften på det sättet. Ibland kan det vara onödigt och skadligt. Jag har en känsla av att vi just i dag, inför 1980-talet, strängt taget skulle behöva komma ner på jorden, till en bättre atmosfär, för att få en nationell dialog till stånd och sträva efter att åstadkomma nationellt samförstånd om hur vårt land — gamla, fina Sverige — skall klara sin framtid som industrioch välfärdsnation. Vi lever i en internationell miljö som är mycket besvärlig. Oljekrisen ute i världen och våra egna energiförsörjningsproblem kommer att göra den ännu mer bekymmersam. Och med den stora — världens största — offentliga sektor som vi har kommer problemen när det gäller skattehöjningar och annat att spela en mycket stor roll. Vi har en för liten industrisektor, sade Olof Palme själv för en stund sedan, men utan att tala om hur han skulle förbättra den situationen. Vi har bristande investeringsvilja, och där utgör löntagarfonderna ett hot och en anledning. Nyföretagandet ligger också lågt. Men vi har många problem som vi verkligen skulle behöva diskutera gemensamt för att åstadkomma den lösning som krävs för att trygga välstånd och sysselsättning i vårt land. Är herr Palme beredd att ta upp en sådan debatt? Den skulle vara mycket värdefull.

Herr talman! Lars Werner menar att regeringen står handfallen inför arbetslösheten. Jag har tidigare i två inlägg visat att de insatser som har gjorts för att klara arbetslöshetsproblemen har varit av större omfattning än någonsin tidigare i Sverige och att resultatet för Sveriges del är klart bättre än för alla andra jämförbara industriländer. Då behövs det nog Lars Werners talang för att vara onyanserad för att mena att regeringen står handfallen. Det finns flera orsaker, Lars Werner, till att arbetslösa ungdomar inte får de jobb som är lediga. Ena orsaken kan vara att vi trots en kraftig utbyggnad av arbetsförmedlingarna fortfarande har svårigheter att matcha lediga jobb mot arbetssökande ungdomar. En annan orsak kan vara att arbetsgivarna är för kräsna när det gäller att ställa krav på yrkeserfarenhet och utbildning hos den arbetskraft de söker. Och en tredje orsak kan mycket väl vara att en del ungdomar själva är litet för kräsna. Det finns — och det var det jag talade om i mitt anförande på TCO-kongressen — rapporter från olika håll — jag gick inte längre än att redovisa att sådana existerar — om att man erbjuder jobb som är ganska rimliga men som ungdomar ändå inte vill ta. Det kan möjligen bero på att man har inställningen att man skall ta bara det jobb som man har tänkt sig att satsa på. Får man då inte det, så avstår man hellre. Då har jag sagt, och det har såvitt jag vet också andra partiledare sagt, att det är rimligt att påpeka för de unga att det första jobbet inte behöver bli det sista. En arbetslivserfarenhet är alltid värdefull, nästan från vilket område den än kommer. Jag tror att vi, Lars Werner och andra, måste våga tala också om detta. Gösta Bohman har redan talat om OECD-rapporten. Jag gjorde också den iakttagelsen när Olof Palme talade att det var fasligt vad OECD-rapporter plötsligt har blivit oanvändbara som argument i den ekonomisk-politiska debatten. Jag minns åtskilliga referenser till sådana rapporter från den tid då finansministern hette Gunnar Sträng och statsministern hette Olof Palme. Olof Palme ställde frågor till mig, i stället för att svara på dem jag ställde till honom. Han frågade: Hur skall vi göra med virkesbristen? Ja, vi har just genomfört en ny skogsvårdslag, och vi har infört olika stimulansåtgärder för att öka virkesuttaget. När det gäller oljan har vi i riksdagen just antagit förslag till riktlinjer för hur vi skall minska oljeberoendet. Vi arbetar hårt för att åstadkomma långsiktiga leveransavtal för oljan, vilket man under den socialdemokratiska tiden inte lyckades prestera över huvud taget; det gör att vi nu är starkt beroende av den nyckfulla Rotterdammarknaden. Under den senaste period då socialdemokraterna regerade gick bostadsinvesteringarna ned varje år, medan de faktiskt har ökat tämligen kraftigt under den senaste mandatperioden. Om det visar sig att vi behöver stimulera bostadsbyggandet ytterligare för att undvika bostadsbrist, så skall det ske. När det gäller hur vi skall strama åt finanspolitiken och klara budgetunderskottet vet Olof Palme från finansutskottets betänkande att regeringen är beredd att vidta de åtgärder som kan krävas för det och att den bedömningen på riksdagens uppmaning skall göras i höst. Vi tycker också att det är rimligt att så faktiskt sker. F. ö. kan jag inte annat än notera att Olof Palme är på snabb flykt bort från den ekonomiska politik som han tidigare rekommenderat. Så sent som i partimotionen hösten 1978 förklarade socialdemokraterna att devalveringen varit olycklig och att beslutet om att lämna samarbetet i den s.k. valutaormen var olyckligt. Nu vill Olof Palme inte kännas vid sin kritik av devalveringen. I den mån det innebär ett retroaktivt erkännande av att den ekonomiska politik som trepartiregeringen och senare folkpartiregeringen fört varit riktig noterar vi naturligtvis det med stor tillfredsställelse. Men det skall sägas att det hade varit värdefullare att få det stödet från den socialdemokratiska oppositionen när politiken skulle sättas i sjön, när det var nödvändigt för oss att vidta vissa åtgärder som inte var alltigenom populära. Men då lyste det socialdemokratiska stödet helt och hållet med sin frånvaro. Då hade man ingenting till övers för några av de politiska åtgärder som vidtogs och som vi nu kan redovisa mycket goda resultat av. Thorbjörn Fälldin menar att det inte kan ha varit någon överraskning för oss att centern inte ville gå lika långt som vi när det gällde marginalskattesänkningarna. Nej, det var inte det. Vi hade olika meningar i den frågan. Vi ansåg att marginalskattesänkningarna var angelägnare än centern ansåg; därför stannade ni på halva vägen. Ni ville införa ett vårdnadsbidrag. Vi ansåg inte att statsfinanserna i detta läge tålde ytterligare en bidragsform. Därmed har vi inte i och för sig avskrivit tanken på ett vårdnadsbidrag. Men det är fel, Thorbjörn Fälldin, att försöka skapa en motsättning mellan marginalskattesänkningen och viljan att göra någonting åt de marginaleffekter som ni talar om och som blir en konsekvens av att olika bidrag försvinner eller minskar i och med att inkomsten ökar. Det problemet måste vi också ta itu med. Men det försvåras på intet sätt av att man sänker marginalskatten, eftersom marginalskatten är en del av det som man kallar marginaleffekter. Det är inte heller på det viset att vi ser det som någon huvuduppgift, som jag tyckte att Thorbjörn Fälldin sade, att sänka marginalskatterna för dem som har en årsinkomst på mer än 114 000 kr. Jag antar att Thorbjörn Fälldin syftar på förslaget att införa ett marginalskattetak. Vi menar att marginalskatterna skall sänkas i de inkomstskikt där de utgör ett verkligt problem. Det ger den skatteskala som vi har rekommenderat ett uttryck för. Det är en skatteskala som innebär en sänkning av marginalskatterna i de inkomstskikt där huvuddelen av de heltidsarbetande befinner sig. Vi tycker emellertid också att det är rimligt att de som har höga inkomster åtminstone får behålla 15 kr. av varje nyintjänad hundralapp. Det är inte att vara ute efter att föra en skattepolitik som gynnar höginkomsttagare. Det är att ha en allmänt resonlig inställning också till dessa människors, läkares, ingenjörers, forskares, krav på att ekonomiskt få någonting över för de insatser som också de gör för samhället. Jag antar att Thorbjörn Fälldin och andra menar att de faktiskt gör det. Det bör dessutom sägas, herr talman, att det marginalskattetak som vi talar om, och som praktiskt taget alla människor man nämner det för tycker är fullständigt rimligt, ekonomiskt sett innebär en obetydlig belastning jämfört med vad marginalskattereformen totalt kostar. Vi har föreslagit en skatteomläggning som innebär en satsning på ungefär 4,5 miljarder kronor, inkl. kommunalekonomin. Ett genomförande av detta marginalskattetak, som vi talar om, kostar några tiotals miljoner kronor. Det tycker vi är en rimlig åtgärd för att åstadkomma åtminstone något slag av rättvisa också i de höga inkomstlägena.

Herr talman! Herr Bohman efterlyste en dialog, men för det behöver han inte hojta så förskräckligt. Det räcker helt att lyssna med ett halvt öra på herr Bohman, för man vet ändå i stort sett vad han kommer att säga. Ett land, som under ett par borgerliga års styre har tappat vart tolfte industrijobb, varav vart sjätte i skogslänen, och som har låtit investeringarna rasa med 30 96, har en industrisektor som är alldeles för liten. Dessa krympningar har gjort att den totala ekonomin inom industrisektorn är för liten. Det är genom en exempellös vanskötsel av ekonomin som man har skapat en så stor utländsk skuldsättning och ett så stort budgetunderskott. Vi menar att detta underskott måste betalas. Men herr Bohman nekar och talar i stället om att ytterligare sänka skatterna. Det kommer ofrånkomligen att drabba de sjuka, de gamla och barnen. Beträffande det herr Bohman sade om Österrike har han fel. Han kanske har förväxlat med Zaire eller Uganda. Jag vill tacka Thorbjörn Fälldin för berömmet när han sade att vi har tagit upp saker som centern har motionerat om. Jag vet att det är det finaste beröm man kan få av en centerpartist, för vilken inget mellan himmel och jord är främmande. Vad man än tar upp, så kommer Thorbjörn Fälldin eller någon annan centerpartist upp i talarstolen och säger att redan år 1922 så tog herr ”Olsson i Snyibaggen” eller någon annan upp samma sak i en motion. Jag vet således att det är ett beröm han ger oss, och jag tackar för att vi på den punkten är på samma linje. Jag hinner inte, Ola Ullsten, på tre minuter förklara på vilka punkter som ni har fört en felaktig ekonomisk politik. Men bl.a. är det sätt på vilket ni har genomfört devalveringen utomordentligt anmärkningsvärt. Jag har talat mera om framtiden och inte flytt bakåt. Jag kan förstå att Ola Ullsten där är i beråd. Folkpartiet fick ju chansen att utveckla sin politik via regeringsbildningen. Folkpartiet fick chansen att genomföra ting, som man var osams med de andra borgerliga partierna om men som man kunde få stöd för av oss. Så har folkpartiet också gjort t.ex. när det gäller läroplanen och familjepolitiken. Folkpartiet hade också chansen att frigöra sig från blockpolitiken. Den chansen har ni däremot inte tagit. Ni har inte med ett knyst vågat gå emot alla herr Bohmans funderingar. Där sitter ni fast. Dessa era borgerliga bröder — framför allt herr Bohman, naturligtvis — har nu brutalt avsatt folkpartiregeringen. Då är det naturligtvis inte lätt att tala om framtiden. Då är framtiden en framtid i den Bohmanska fållan. När herr Ullsten väl avsatts återgår man till att skälla på socialdemokraterna. Men medborgarnas fråga blir: Vilken politik skall en sådan borgerlig trepartiregering i så fall föra efter all splittring under denna vårsäsong?

Herr talman! Jag kan inte hjälpa om Olof Palme blir ledsen, när han får veta att han inte kom med några nyheter. Jag upprepar än en gång att det viktiga inte är att tala om detta utan att omsätta det i politisk handling. Jag inbjuder alltså Olof Palme och socialdemokratin att ställa upp när vår motion behandlas. Överdriv nu inte, Olof Palme, skuldbördan när det gäller budgetunderskott och internationell upplåning. Olof Palme vet att vilken regering som än hade suttit och som velat föra en politik som försvarar jobben så långt det över huvud taget är möjligt hade tvingats till denna upplåning. Att gå den andra vägen och öka bördorna på företagen hade inneburit att vi låtit rätten till arbete komma i andra hand. Överdriv alltså inte skuldbördan. Det viktiga är vad vi är beredda att göra för att nu ta tillbaka det vi levde på i förskott under de svåra åren. Såsom svar på min fråga sade Gösta Bohman att han är beredd att i höst bedöma vad konjunkturen kräver. Bra, då medger också Gösta Bohman och moderaterna att det var ett klokt beslut att skjuta skatteomläggningen till hösten. Det var ett värdefullt besked under denna debatt. Ola Ullsten gör ingen hemlighet av att marginalskatterna för folkpartiet är viktigare än att småbarnsföräldrarna får ett nödvändigt stöd. Vi får väl fortsätta den diskussionen och se hur det går. När det gäller människor med ”vanliga inkomster”, som Ola Ullsten uttryckte det, tror jag uppriktigt sagt att det inte skall möta några svårigheter för oss att resonera oss samman. När det gäller människor med inkomster på 114 000 kr. och däröver, som Ola Ullsten talade om, vill jag framhålla att de får den maximala effekten av vad justeringarna av hela skalan ger, eftersom ingen av oss tänker höja uttaget i de högsta skikten. Jag kan överväga en garanti för att de människor som tjänar 114 000 och mer skall få 15—20 kr. kvar av en nyintjänad hundralapp — dock endast under förutsättning att man samtidigt inför en garanti så att de som tjänar hälften också får 15—20 kr. kvar och inte får nöja sig med 4-5 kr. I regeringsfrågan har jag uppfattat att Ola Ullsten har förklarat att folkpartiregeringen är beredd att avgå för att möjliggöra bildandet av en ny och starkare regering. Olof Palme blev då litet orolig och började tala om att det skulle krävas ett gemensamt program. Men om Olof Palme och socialdemokraterna vinner, blir det väl också en minoritetsregering — då stödd på vänsterpartiet kommunisterna. Gör alltså inte detta problem större än det är. Politikens innehåll är det viktigaste, sade Ola Ullsten. Ja, förvisso. Det har vi från centern visat både i regeringsställning och här i kammaren. Politikens innehåll är det viktigaste, inte ministerposterna.

Herr talman! Lars Werner menade för en stund sedan här i talarstolen att vissa borgerliga partiers löften och propaganda borde vara ett fall för konsumentombudsmannen. Och det skall alltså den säga, vars politik har lovat revolution ända sedan 1917 och ännu inte förverkligat sin löftespolitik. Jag borde naturligtvis vara tacksam när Olof Palme jämför mig med prinsen av Arkadien. Jag tackar för det. Men jag kanske inte är lika artig tillbaka, för när jag lyssnade även till Olof Palme i hans senaste inlägg kom jag att tänka på den gamla sketch som Fridolf Rhudin en gång medverkade i jag tror det var i slutet på 1920-talet: ”Jag är en hund jag, och jag skäller.” Det är en liknelse som kanske är bättre. Olof Palmes historieskrivning om anledningen till att den industriella sektorn har minskat är definitivt inte sann. Den är helt oriktig. Om det vore så att den var sann — låt gå för det för att vi skall kunna följa upp de här tankegångarna — och om det vore så att trepartiregeringen genom sin politik på den korta tiden av ett par år hade åstadkommit detta och man kommit ned till den storlek som den industriella sektorn har i dag, då är detta ett faktum, och då skall den öka. Jag frågar då: På vems bekostnad skall detta ske? Då måste någon annan sektor dra ner sitt omfång. I stället går socialdemokraterna den motsatta vägen och vill ytterligare bygga ut den offentliga sektorn, ytterligare höja skatterna och därmed ytterligare försvåra för den industriella sektorn att få den omfattning som den — även enligt Olof Palme — behöver. Det finns ingen logik i det resonemanget. Olof Palme vidhöll att det skulle vara reaktionärt att fråga vem som skall betala de skattehöjningar som socialdemokraterna står för. Denna fråga är i allra högsta grad motiverad i ett land, vars medborgare har ett hårdare och tyngre skattetryck än medborgarna i något annat land. Att i ett sådant land fråga vem som skall betala de skattehöjningar ni kommer med, vad dessa medborgare skall spara in på för att kunna åstadkomma denna inbetalning av skatter, skulle alltså vara reaktionärt. Detta har inte ett enda dugg att göra med de fattiga, de sjuka, de gamla som Olof Palme drar upp i debatten. Jag tycker att det vore utomordentligt intressant att höra vad LO säger om det resonemang som Olof Palme för. Vad säger t.ex. Gunnar Nilsson om detta? Han skall om några månader gå ut i avtalsrörelsen i vetskapen om att vi har höga skattehöjningar att räkna med. Att ha skattehöjningar framför sig — tror ni att det är en bra metod att skapa en lugn avtalsrörelse och hålla inflationen nere? Jag tror inte det. Jag har faktiskt samma uppfattning som Gunnar Sträng hade 1976: En sådan här inställning leder till motsättningar på arbetsmarknaden, risker för konflikter, risker för ny inflation.

Herr talman! Jag hoppas att Lars Werner trots allt egentligen har förmågan att skilja mellan vad som skulle vara ett angrepp på den arbetslösa ungdomen, som han säger, och vad som är en diskussion om vissa tendenser som gör sig gällande hos vissa ungdomar beträffande attityden till arbete. Om vi inte vågar diskutera den sortens tendenser, kommer det att gå illa för Sverige. När det gäller skattedebatten mellan Thorbjörn Fälldin och mig noterar jag med tillfredsställelse — fast inte med någon större överraskning — att centern nu säger sig vara villig att diskutera en uppgörelse om sänkta marginalskatter. Jag tar fasta på det. Olof Palme tycktes vara missbelåten med att vi, som han sade, inte hade övergivit blockpolitiken. Vi har egentligen aldrig accepterat det som brukar menas med blockpolitik — vi kan stödja en politik som ligger i linje med våra idéer. Vi har under denna riksdag visat att vi har kunnat få stöd för vår politik, även från socialdemokraterna, när det gäller så viktiga frågor som den nyligen antagna nya läroplanen för grundskolan, viktiga avsnitt i industripolitiken, försvarspolitiken och familjepolitiken. På samma sätt har vi i dag tvingats konstatera att beträffande den ekonomiska politiken finns det väsentliga skillnader mellan den socialdemokratiska oppositionen och de partier som ingick i trepartiregeringen. I den senare grupperingen partier finns det å andra sidan här en grundval för samarbete. Det är också viktigt att notera att de riktlinjer för den ekonomiska politiken som föreslås i kompletteringspropositionen nu också kan antas av riksdagen. Därmed åstadkommer vi det som är väsentligt för all annan politik — en sund ekonomisk grundval att stå på. Jag noterar f. ö. att den socialdemokratiska kritiken mot den ekonomiska politiken avtar i styrka för varje gång den diskuteras här, och det får väl också anses vara ett gott tecken. Denna debatt visar naturligtvis att det också finns viktiga skiljelinjer i svensk politik. Det gäller om vi vill satsa på initiativ från många i en marknadsekonomi eller om vi tror mera på styrning från några få i en planinriktad ekonomi. Det gäller om vi är beredda att ta in de resurser som krävs för att klara viktiga sociala insatser eller om vi sätter sänkt totalt skattetryck framför allt annat. Folkpartiet har som utgångspunkt att bygga vidare på marknadsekonomin och att utveckla den sociala omsorgen. Vi bör föra en ekonomisk politik som gör att företag i så stor utsträckning som möjligt kan klara sig på egen hand, vinna nya marknader och finna nya produkter. Vi bör sänka marginalskatterna, så att vi stimulerar människor att arbeta och att spara. Vi bör samtidigt gå vidare i det sociala reformarbetet. Resurserna är begränsade, men det finns många viktiga förändringar som inte bara handlar om pengar utan lika mycket om inriktningen av vårt samhälle. Vi bör fortsätta med våra ansträngningar att ge meningsfullt arbete också åt människor som har svårigheter av olika slag. Vi bör organisera vården, så att den kommer närmare den enskilde och blir mer personlig. Vi bör i allt större utsträckning ge de äldre mer än pension, också en plats i gemenskapen och möjligheten till en insats i t.ex. arbetslivet. Vi bör med kraft motverka att uppdelningen på svenskar och invandrare också blir en uppdelning på höginkomsttagare och låginkomsttagare, på bra bostäder och dåliga bostäder, på social gemenskap kontra isolering. Vi bör vidare se till att vi medvetet fullföljer den väldiga förändring och frigörelse som består i att kvinnor och män även i praktiken får samma möjligheter och kan ta samma ansvar. Vi kommer ändå inte ifrån att styrkan i vår ekonomi också i stor utsträckning avgör hur mycket av trygghet och sysselsättning som vi kan försvara, hur mycket av våra anspråk och drömmar som vi kan förverkliga. Vi har just tagit oss ur en kris i svensk ekonomi. Men framför allt oron på oljemarknaden kan föra Sverige och andra länder in i nya svårigheter. Därför är det så viktigt att vi jämsides med en nödvändig debatt om skiljelinjer också tar vara på det som förenar. När de samhällsekonomiska villkoren hårdnar är det särskilt viktigt att vi motverkar att det sociala och politiska klimatet gör detsamma. Tvärtom behöver vi bevara förmågan att tala med varandra över partioch organisationsgränserna. Det kan ske i medvetande om de skillnader som finns när det gäller åsikter, men samtidigt på grundval av vad som förenar i form av insikter. Den tradition vi har i Sverige av ansvar och samförstånd kan bli ett av våra främsta vapen när det gäller att klara framtiden, lika väl som det varit en av förutsättningarna för att klara det här riksmötet.

Herr talman! Min tanke var att i det här anförandet kommentera några av centerns förslag i det program för ekonomisk-politiska åtgärder som vi har lagt fram i vår partimotion och som finansutskottets majoritet har slutit upp bakom. Men en rad talare både före och efter mig har strukit sig, och därför skall jag avstå från att göra en del av dessa kommentarer. Jag skall bara anlägga några synpunkter i anslutning till det särskilda yttrande som centerns ledamöter fogat vid betänkandet och som gäller långtidsutredningen. Ett område som har kritiserats hårt av remissinstanserna är kalkylen beträffande den offentliga expansionen. Med den utveckling som vi hittills kan registrera skulle det för den återstående delen av prognosperioden bara stå till buds ungefär 1,9 96 för årlig tillväxt av den kommunala konsumtionen. Detta räcker knappt till för att fullfölja redan påbörjade åtaganden. Utrymmet för offentlig konsumtionsökning, och än mer för privat konsumtionsökning, är snävt, trots att den allmänna uppfattningen är att långtidsutredningen gjort en optimistisk bedömning av den ekonomiska expansionen här i landet. Obalansen i den offentliga ekonomin blir därför alltmer oroande. Det torde i en framtid bli nödvändigt att mer än hittills analysera de tillgängliga ekonomiska resurserna innan man bestämmer sig för att ta dem i anspråk. Det begränsade utrymmet för ökad privat konsumtion torde, med hänsyn till vår nuvarande konsumtionsnivå som är bland de högsta i världen, med hänsyn till kraven på en ny ekonomisk världsordning och en bättre global fördelning samt med hänsyn till det alltmer accentuerade kravet på hushållning med naturresurser, vara ett betydligt mera uthärdligt problem än vi ibland föreställer oss. Dock måste vi vara medvetna om att fördelningspolitiken i ett läge med stagnerande konsumtionsutveckling blir både viktigare och svårare att genomföra. Ett snävt utrymme inom den offentliga sektorn kan emellertid vara förenat med mer bekymmer. Här har vi framför oss kostnadskrävande uppgifter, både sådana som redan är beslutade och sådana som det vore önskvärt att genomföra. I detta läge blir det utomordentligt angeläget att organisera samhället så, att högsta möjliga livskvalitet kan garanteras människorna utan onödiga fördyringar. Hittills har det kunnat konstateras en viss nonchalans på detta område. Ibland har man t.o.m. ansett att omvägar i problemlösningarna fungerat som en stimulans i ekonomin. Samhällsplaneringen och planeringen av offentliga aktiviteter är nyckelfrågor. Det centraliserade samhället, med dålig samordning mellan arbete, bostad och service drar stora extra kostnader och innebär en ökning av resursförbrukningen som aldrig reellt sett kommer människorna till del. En ökning av belastningen på såväl naturmiljön som den mänskliga miljön kräver ständigt ökade reparationsinsatser. Fysisk och psykisk vård av människor och återställning av förstörd miljö är alltid dyrbar. Därför måste en huvudinriktning vara att genom förebyggande åtgärder och genomtänkt planering minimera behovet. De behov som föreligger måste emellertid tillgodoses. Under de senaste årtiondena har samhället, enligt min mening, på många områden i alltför stor omfattning, jag har här inte tid att gå in på detaljerna, ensidigt satsat på institutionslösningar. Dessa är så gott som alltid de dyraste och mest resurskrävande. Ändå blir de, i synnerhet i sina centralistiska former, ofta kalla och omänskliga och har alltså låg livskvalitet. Det blir därför nödvändigt att direkt satsa på och även forska om ett småskaligare, mera överblickbart samhälle där den resurs som ligger i människornas vilja till gemenskap, medmänsklighet och vardagssolidaritet utvecklas och nyttiggörs. Inget socialt trygghetssystem i världen kan ersätta denna resurs. Vi behöver skapa ett samhälle där människan motiveras till ökat ansvar både för sig själv och för varandra, ett samhälle där även människor utanför det betalda arbetslivet — och det är faktiskt flertalet om man räknar med den totala tiden —, barn, ungdomar, hemarbetande, handikappade och pensionärer för att ta några exempel, känner att de har meningsfulla uppgifter. Och detta skulle inte bli någon hård belastning på människorna, snarare tvärtom, därför att alla människor behöver behövas.

Herr talman! Det är intressant att läsa materialet för den här debatten och att lyssna på inläggen. Vi får ju en illustration av en väl känd psykologisk företeelse: samma verklighet kan beskrivas på många olika sätt. Det finns otaliga möjligheter att välja ut delar av denna verklighet, att lägga stark vikt vid vissa inslag, att lägga ringa vikt vid andra, att ”glömma bort” en del fakta. Men det finns också vissa fakta som vi inte kan komma ifrån. Det finns statistik, upplevelser och erfarenheter, som ger en tämligen entydig bild. Det finns rapporter, undersökningar och internationella granskningar, som sakligt och nyanserat beskriver utvecklingen och som inte ens det politiska språket ett valår kan rå på. Jag vill nämna ett par sådana rapporter men skall med hänsyn till debattidpunkten väsentligt förkorta mitt inlägg. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har gjort en intressant studie, Teknik och industristruktur, 70-talets ekonomiska kris i historisk belysning. Man konstaterar att den kris som vi upplevt under 1970-talet inte orsakats bara av faktorer av konjunkturell eller kortsiktig natur utan att den också har förklaringar som till en del ligger långt tillbaka i tiden. IVA tecknar därför ett längre perspektiv, ett långt skede av industriell tillväxt, av betydande förändringar och utveckling inom näringslivet. Man påminner om de mycket gynnsamma omständigheter för snabb ekonomisk tillväxt som vi hade i Sverige efter andra världskriget. Men man påminner också om att tendenser till försämrad konkurrenskraft för svensk industri började märkas redan under 1950-talet och säger att åren kring mitten av 1960-talet framstod som en brytpunkt i den industriella utvecklingen. Fram till 1965 ökade den svenska andelen av världsexporten. Sedan har den minskat, särskilt efter 1973. Etableringen av nya företag inom metall-, verkstadsoch plastindustrin ökade fram till 1965 för att sedan minska starkt. Industrisysselsättningen började samtidigt minska. Man framhåller att orsakerna till 1970-talets kris är allvarligare än under tidigare kriser, t.ex. under 1920 och 1930-talen. De strukturella problemen berör nu fler branscher. Alla basindustrier har fått försämrade förutsättningar. Vår anpassningsförmåga är mindre, bl.a. till följd av olika tröghetsfaktorer. Omvärlden har utvecklats snabbare och starkare än vi. Nya länder har börjat konkurrera på flera industriella områden. IVA-boken innehåller en värdefull analys av ekonomi och näringsliv. Det är bl.a. värdefullt att få detta längre perspektiv på vår ekonomi. Det är inte så att en ekonomisk utveckling på en gång ändras av politiska företeelser och beslut, av val, regeringsskiften och riksdagsbeslut. Mycket förändras. Vi kan stimulera, vi kan motverka, men ständigt pågår en internationell och nationell utveckling, som påverkas av många faktorer. Jag vill inte — inte ens nu, hundra dagar före ett allmänt val — ensidigt placera ett ansvar på visst eller vissa partier, inte heller ensidigt placera förtjänster hos visst eller vissa partier. Jag menar att en del av orsakerna till våra problem kan vi söka tillbaka i 1950 och 1960-talen, en del har vi skaffat oss under 1970-talet, en del fortsätter vi att skaffa oss och en del beror på den internationella utvecklingen. Jag kan på några punkter instämma i vad som sägs i den socialdemokratiska reservationen. Jag tänker bl.a. på den mening där man säger: ”Redan 1976 framstod det som klart att den svenska ekonomin stod inför svåra problem.” Det är rätt. Svensk ekonomi stod inför svåra problem. Faktum är att en del av de problemen började vi få redan under 1960-talet, fast vi då inte tillräckligt observerade dem. Flera problem fick vi, framför allt under åren 1975 och 1976. Synd bara att socialdemokraterna, som då till följd av regeringsinnehav både hade god inblick och goda möjligheter att påverka, så litet talade om problemen och i så ringa omfattning lät insikten om att vi stod inför svåra problem inverka på den ekonomiska politiken i mitten av 1970-talet. Tvärtom, flera av de politiska besluten betydde ju att problemen försvårades. Synd också att medvetandet om att vi redan 1976 stod inför svåra problem fått så ringa genomslag i beskrivningen av svensk ekonomi under tiden 1976-1979. Den som nu studerar socialdemokraternas bild av svensk ekonomi under 1970-talet får ett intryck av att fram till 1976 fungerade det mesta bra. Det var kloka män och kvinnor som styrde landet. Från 1976 fungerade det mesta dåligt. Det är oskickliga och okunniga män och kvinnor som styr landet. Vad är det då som har hänt under de gångna åren? Vi kan beskriva resultaten i några siffror. Den samlade produktionen, BNP, ökade under 1976 med 1,7 26, den minskade för första gången på lång tid under 1977 med 2,4 96 och ökade på nytt under 1978, då med 2,8 26. Nu räknar vi för 1979 med en tillväxt på drygt 5 96, ett av de bästa resultaten i västvärlden. Bytesbalansen, som är av avgörande betydelse för vår ekonomi, visade 1976 underskott på drygt 10 miljarder, 1977 ett underskott om drygt 12 miljarder och år 1978 ett underskott om knappt 4 miljarder, alltså en väsentlig förbättring. För 1979 kommer resultatet inte att bli lika bra. Underskottet kommer att bli drygt 6 miljarder, bl.a. till följd av ökande import och stigande oljepriser. Den statliga konsumtionen har vuxit med ungefär 1 96 om året och den kommunala med 4-5 96 om året. Den senare ökningen är alltför hög om vi skall få balans i vår ekonomi. Den privata konsumtionen ökade 1976 med knappt 4 96 för att under 1977 och 1978 minska med knappt 1 96 om året. För år 1979 räknar vi åter med en ökning, om närmare 3 96. Sysselsättningen är slutligen ett av problemområdena, med betydande arbetslöshet under gångna år, men det har ändå skett en ökning av antalet sysselsatta med drygt 100 000 under perioden. Vi har i finansplanen redovisat dessa fakta och pekat på starka och svaga sidor i vår ekonomi. Vi har sagt att svensk ekonomi kommit en god bit på väg ut ur krisen. Men vi har samtidigt betonat att vårt land står inför flera allvarliga problem och att vi kan lösa dessa bara genom en målmedveten politik. Nu kan det sägas att jag har gett min bild och att den är präglad av mitt ansvar för hela den gångna perioden. Det kan vidare sägas att den bild som centern och moderaterna gett är präglad av regeringsställning under två år och av oppositionsställning under ett år. Det kan också sägas att den bild som socialdemokraterna ger är präglad av oppositionsställning under hela perioden. Nu är det väl ändå, herr talman —ty vi vill ju båda i det längsta tro gott om våra medmänniskor — inte så att ekonomisk analys präglas av så futtiga partiegoistiska synsätt. Kanske skall vi ändå låta OECD, den internationella ekonomiska organisationen, ge sin syn. Den kan ju ge en objektiv bild och behöver inte bry sig om svensk partipolitik. Också om regeringskansliet har goda kontakter med OECD, är det vidare inte så — som Olof Palme erinrade sig från sin regeringstid — att rapporterna skrivs i svenska departement. Jag kan förstå att det kanske var på det sättet under Olof Palmes tid. Också då kunde regeringen ju någon gång få hyggliga vitsord för den ekonomiska politiken. OECD konstaterar nu i sin självständiga rapport, att det ekonomiska läget i Sverige klart förbättrats under de senaste 15 månaderna. Det har skett en påtaglig förbättring av den internationella konkurrenskraften, och Sverige har en lägre inflationstakt än OECD-länderna i genomsnitt, likaså en högre tillväxttakt. Man nämner, liksom vi gör i finansplanen, att svensk ekonomi ändå har problem att arbeta med. Låt mig sålunda summera i några punkter: 1. Vi har haft några år av djup nedgång och betydande problem i svensk ekonomi, år med låg tillväxt, höga kostnader och mindre utrymme för privat konsumtion. 2. Vi hararbetat oss ur de problemen , och detta har varit jobbigt. Vi har fått betala ett pris, framför allt i form av höga skatter och stora budgetunderskott. 3. Vi kan nu notera en rad positiva resultat av det arbetet. Tillväxten är hög, utrikeshandeln förbättras, investeringsviljan kommer tillbaka, sysselsättningen är bättre. 4. Men självfallet återstår mycket att göra. Vi har ännu inte nått full kapacitet, vi har fortfarande problem på arbetsmarknaden, vi har bristande balans mellan ambitioner och resurser, framför allt inom offentlig sektor. Också utrymmet för privat konsumtionstillväxt är begränsat. Vi har under det gångna året, också den gångna delen av 1979, haft en lugnare prisutveckling än på länge. Det finns fortfarande förutsättningar för att 1979 skall bli ett av 1970-talets bästa år. Men den internationella prisutvecklingen, framför allt på olja, inger växande oro. Det är nödvändigt att samhälle, organisationer och företag nu samverkar för att bekämpa inflationen — hög inflation är ett av de främsta hoten mot en fortsatt välståndsutveckling. Och så statsbudgeten! Statsbudgeten har vuxit väsentligt i kronor under de gångna tre åren. Det är många orsaker till det. En orsak till nominella ökningar är självfallet inflationen, den reella ökningen är inte så stark som talen först kan ge intryck av. Men det är ändå en klar ökning. Delvis beror den på automatik, på befolkningsförändringar, på långtidsprogram och tidigare fattade beslut. Delvis beror den på nya reformer, både på inkomstsidan och på utgiftssidan. Delvis beror den på de omfattande arbetsmarknadsoch näringspolitiska insatser som varit nödvändiga under perioden. Delvis beror den på minskande statsinkomster, en följd av konjunkturnedgången. Vi har haft omfattande debatter kring regeringens budgetförslag. Det har förts fram en rad alternativ. Det har, i synnerhet under denna vår, mullrat åtskilligt, men då krutröken lagt sig har kammaren i allmänhet följt regeringens förslag. Vi har fått höra, framför allt från socialdemokraterna: budgetprövningen har i många fall varit för slapp, det är dålig kontroll över utgiftsutvecklingen, det är dåligt grepp om statsfinanserna etc. Det finns olika sätt att mäta hållbarheten i en sådan kritik. Ett sätt är att gå igenom statsbudgeten, punkt för punkt, se efter om regeringen sagt ja eller nej till olika förslag, pröva motiven för de olika besluten. Självfallet kan olika partier och människor ha olika mening om värdet av skilda samhällsinsatser; det handlar ju om flera hundra anslag och om tusentals delposter. Men i det stora hela tror jag att granskarna skulle finna att ja-förslagen är väl motiverade och att det kanske också finns goda motiv för många av de förslag som inte fått gehör. Ett annat sätt är att se efter hur många alternativ som lagts fram i riksdagen. Då kan vi finna att förvisso har det lagts en rad alternativ, dock inte så många som debatten stundom gett intryck av. Och alternativ som betytt lägre anslag har varit relativt få. Ofta har de varit orimliga, och de har inte heller kunnat samla särskilt brett stöd i riksdagen. Oftare har alternativen betytt högre anslag, och i en del fall har ju riksdagen också beslutat om högre anslag, men ändå i allmänhet — och lyckligtvis, måste jag säga — inte gjort det, utan stannat för att säga nej. Men ändå måste jag säga att debatten om statsbudget och budgetunderskott gör ett märkligt intryck. Å ena sidan en stark kritik mot budgetförslaget — det är för höga budgetunderskott. Å andra sidan en rad av nya utgiftsförslag och en rad av löften inför framtiden. Socialdemokraterna borde under de kommande veckorna studera sina många ytterligare utgiftsförslag och — om förmågan ännu finns kvar — känna en skammens rodnad växa fram. Inte för förslagen i sak — de kan ofta vara försvarbara, kanske välmotiverade — ty så är det med de flesta utgiftsförslag, utan därför att man så fördomsfritt förenar sin kritik mot nuvarande budgetunderskott med omfattande förslag som skulle betyda än större underskott. Jag har, herr talman, ett långtgående tålamod och en stor generositet gentemot olika synsätt, men jag tycker ändå att det finns för mycket av osann och ohederlig argumentering i socialdemokrater nas tal om statsbudget och budgetunderskott. Och det är för den delen inte särskilt förståndigt av moderaterna att ge människor intryck av att vi skulle kunna sänka de totala skatterna. Riksdagen har f. ö. redan beslutat om att skärpa en del skatter och avgifter. Jag kan gissa en invändning mot vad jag har sagt. Socialdemokraterna kommer att säga: Vi har redovisat budgetalternativ. Vi har en alternativ budget med lägre underskott. Ja, herr talman, det är hedervärt med alternativ, i synnerhet om det är hållbara alternativ. Men en granskning av alternativen varje år — 1977, 1978 och 1979 — har visat att det bara är marginella skillnader mellan alternativen; och då gör jag ändå generösa summeringar. Kjell-Olof Feldt nämnde tidigare att alternativen skulle omfatta 15-20 miljarder, men snarare handlar det om 1,5 eller 2,0 miljarder. Mera avgörande är bedömningen av effekterna av en annan ekonomisk politik. Och då kan vi självfallet inte vara alldeles säkra på effekterna och inte exakt räkna fram skillnaderna. Men en sak är klar. En socialdemokratisk budgetpolitik under de gångna åren skulle ha medfört större budgetunderskott. Vi hade då fortsatt längre med felaktiga växelkurser. Vi hade fortsatt med höga, och stigande, löneskatter. Vi hade fortsatt att förlora marknadsandelar på världsmarknaden och här hemma. Vi hade haft ännu större problem med sysselsättningen, och vi hade fortsatt att låta inflationen förstöra våra skatter och försvåra våra avtalsrörelser. Människorna i detta land har förvisso mött en del problem under de gångna åren, men de problemen hade varit långt större om man hade drabbats av socialdemokratisk budgetpolitik. Men för framtiden — för 1980 — då finns ju lösningen på våra statsfinansiella problem? Då skall ju promsen, produktionsfaktorsbeskattningen, komma. Eftersom vi inte vet så mycket om vad proms är och eftersom många kan få ett intryck av att de inte skulle direkt beröras av promsen, kanske somliga kan komma att tro att just detta är lösningen. Jag skall inte nu bedöma om proms är en bra lösning ur teknisk synvinkel och om den är en hållbar lösning. Jag skall inte heller gå in på effekterna på samhällsekonomi och statsfinanser för kommuner, företag och enskilda. Jag får återkomma till den debatten då vi fått bättre underlag från den kommitté som nu analyserar dessa spörsmål. Men en sak är klar: Skulle vi — utöver redan beslutade och för en inkomstskattereform nödvändiga förändringar av andra skatter och avgifter — besluta om ytterligare en skatt på produktionen, på nivån ca 3 ?o, då skulle vi verkligen skaffa oss svåra problem 1980. Då skulle vi upprepa misstagen från 1975 och 1976. Slutligen några ord om våra inkomstskatter. Det kan bli ganska kortfattat, eftersom vi för några veckor sedan hade en lång debatt om dem. Jag beklagar än en gång att vårriksdagen inte var beredd att fatta beslut om en inkomstskattereform. Visst är det möjligt — också om det betyder problem — att besluta om den nu i höst, men nu är människor och företag, organisationer och administration inte på det klara med vad som kommer att gälla och de har inte heller klart för sig vad de partier egentligen vill som inte var beredda att besluta om en inkomstskattereform. Det har nämnts så många märkliga orsaker till att man inte ville besluta. En orsak handlade om finansiering av en reform. Det resonemanget håller inte, ty det fanns majoritet för uppfattningen att detta var nödvändigt. En handlade om tidpunkten för finansieringsbeslut. Det håller inte, ty där fanns det två tänkbara alternativ att välja mellan. En tredje handlade om inflationsskydd av skattesystemet. Det håller inte heller, ty det fanns majoritet också för detta. En fjärde handlade om skatteskalornas utformning. Där fanns en vilja att resonera om hur en skala skall se ut — man kan tänka sig olika alternativ. Självfallet var vår utgångspunkt att en reell sänkning av marginalskatterna skulle ske. Förslaget betydde därför skattesänkningar för nästan alla, framför allt sänkta marginalskatter för inkomsttagare i skiktet 57 000-74 000 kr., dvs. där de flesta heltidsarbetande i dag befinner sig. En femte handlade om de totala marginaleffekterna. Vi ville sätta ett marginalskattetak — skatterna skulle inte få ta mer än högst 85 26 av en stigande inkomst. Vi ville sänka marginaleffekterna för alla. Förslaget var särskilt betydelsefullt just för de barnfamiljer som drabbades av marginaleffekter inom både skatteoch bidragssystemet. De skulle få en omedelbar sänkning av marginalskatten med 5 procentenheter. Och ett nytt utredningsarbete har börjat om förändrade regler inom bostadsbidragssystemet. Det har vidare antytts att man inte skulle kunna göra det ena förrän man gör det andra. Vi har en gammal och god tradition i detta land i fråga om stegvis reformarbete. Det är särskilt motiverat och nödvändigt just på skatteområdet. Nu har riksdagen fattat sitt beslut — det är bara att konstatera. Det avgörande är därför vad partierna vill inför höstens skattebeslut. Vi har klargjort vad vi vill. Det är bra att Thorbjörn Fälldin slår fast att centerpartiet också är berett till en inkomstskattereform. Jag hoppas att centern i höst kommer att nå längre i reformambition än man gjorde i vår. När det gäller socialdemokratins linje behöver man inte fundera. Man är beredd till en justering av inkomstskatterna, men man vill inte skydda dem mot inflationens effekter. Det betyder att vi inte heller framöver skall ha ett fungerande skattesystem. Och man är beredd att på en gång höja skatterna på produktionen så starkt att vi skulle få betydande skadeverkningar. Vi måste nu starkt förändra nuvarande progressiva inkomstskattesystem. Progressionen i statsskatten har ett viktigt socialt syfte, och därför bör vi ha en progression. Men en alltför stark progression blir det godas fiende och innebär att det till slut inte finns något nytt ekonomiskt utrymme att fördela. Det kan väl ändå inte vara orimligt att vi efter skatt skulle få behålla 15-20 kr. om vi har höga inkomster och 40-50 kr. om vi har mer vanliga inkomster. Vi måste bestämma oss för vad progressionen skall syfta till. Skall progressionen förhindra att någon arbetar mer och förkovrar sig och sin egendom, ja, i så fall fungerar systemet bra som det är i dag. Skall progressionen i första hand syfta till att skapa en rättvis fördelning av nytt utrymme och till att stimulera tillväxt, ja, då fungerar systemet inte i dag. Jag vill ha ett skattesystem som bygger på det senare syftet. Och jag vågar ändå tro att riksdagen —i vart fall om den skulle få samma majoritet som under de gångna tre åren — kommer att fatta beslut i den riktningen i höst.

Herr talman! Jag hade inte tänkt pröva kammarens tålamod något mer, men herr Mundebo for för en stund sedan omkring på ett sådant sätt att jag faktiskt måste visa mig i denna talarstol. Han avkrävde nämligen mig att jag i fortsättningen skall gå omkring med en skammens rodnad på mina kinder över all den ohederlighet och lögnaktighet som jag har visat vid presentationen av socialdemokratins budgetalternativ. I går lämnades det under debatten uppgifter om att förslagen från vår sida var överbud. De uppgifterna visade sig i stort sett vara falsifikat. Det budgetalternativ som vi har presenterat lämnar för nästa budgetår ett underskott som är 4 miljarder — vid fullt genomslag 7 miljarder — lägre än vad herr Mundebo kan redovisa. Och vi är beredda att stå för varenda siffra i den redovisningen. Jag menar att budgeten skulle ha varit 15 ä 20 miljarder starkare, om våra förslag hade genomförts. Men i budgetministerns version av summeringen av den socialdemokratiska budgetpolitiken är skillnaden på sin höjd 1,5 å 2 miljarder. Det är detta som han menar är så marginellt. Jag måste ställa en fråga: Om detta är hela skillnaden mellan herr Mundebos och socialdemokraternas budgetpolitik, är det då den som har förorsakat alla de kolossala skadeverkningar på landets ekonomi som både statsministern och nu budgetministern talar om? Ni utmålar ju bl.a. stora kostnadsökningar, inflation och arbetslöshet som ett resultat av vår politik. Herr Mundebo älskar att tala om marginella skillnader. Om den enda skillnaden mellan oss över tre år är 2 miljarder, undrar jag hur detta skulle ha kunnat åstadkomma alla de fasor som herr Mundebo har beskrivit. Herr talman! Herr Mundebo är den finansminister som på tre år har ökat statsskulden med 100 miljarder. Han lämnar för nästa budgetår efter sig ett underskott på ytterligare 50 miljarder. Jag begär inte att han skall skämmas över det. Men nog borde han, när han nu på kammarens sista sammanträdesdag tar upp en diskussion om sin ekonomiska politik, kunna erkänna att han har försatt detta land i en mycket besvärlig situation. Herr Mundebos minne kommer för åratal framöver att leva i denna statsskuld och i de ansträngningar som kommande regeringar tvingas att göra för att så småningom få statsfinanserna på fötterna igen. Jag begär inte att en regering som snart skall avgå skall ställa ut stora löften för framtiden. Men herr Mundebo kunde ha erkänt att man lämnar efter sig ett antal problem som måste lösas.
Herr talman! Det var just detta jag gjorde. Jag pekade på att det finns en rad av problem i den svenska ekonomin som vi har att arbeta med åren framöver. Jag pekade också på orsakerna till dessa problem. Jag sade att orsakerna delvis kan sökas så långt tillbaka som på 1950 och 1960-talen. En del orsaker hänför sig till 1970-talet, en del uppkommer nu, och andra beror på den internationella utvecklingen. Det finns alltså problem i den svenska ekonomin, även om situationen nu är avsevärt bättre än vad den var 1976. Det är riktigt att vi har ett budgetunderskott, att vi under dessa år har summerat ett budgetunderskott på en mycket hög nivå. Jag är beredd att ta ansvaret för det. Men jag vill notera att Kjell-Olof Feldt, som en av medlemmarna i oppositionen, har medverkat till att utarbeta ett budgetalternativ med ett budgetunderskott på ungefär samma nivå, om vi begränsar oss till den rent kamerala summeringen av de olika förslagen. När jag har framhållit att en fortsatt socialdemokratisk politik under de gångna åren skulle ha skärpt problemen är det under förutsättning att vi hade fortsatt att ha fel växelkurser. Ni har ju varit starkt kritiska till de förändringar i växelkurserna som har skett. Huruvida ni i regeringsställning hade hanterat problemen annorlunda vet jag inte, men jag får bedöma efter de uppfattningar som ni har redovisat i opposition. Ni var starkt kritiska mot regeringens åtgärder. Med er politik hade vi fortsatt att ha fel växelkurser. Vi hade fortsatt att ha höga och stigande löneskatter. Kjell-Olof Feldt får den omöjligaste av uppgifter, om han skall göra trovärdigt att det mot den bakgrunden hade varit möjligt att återvinna marknadsandelar och att få en högre nivå på sysselsättningen än den vi trots allt har haft. Han hade haft att göra än större insatser på arbetsmarknadsoch näringspolitikens område, om vi med socialdemokraternas politik skulle ha klarat oss igenom de här åren. Herr talman! Jag pekar på starka sidor och på svaga sidor i svensk ekonomi. Jag ger en nyanserad bild av orsakerna till dessa, och jag klargör bestämt att vi kommer att ha fortsatta problem också åren framöver.
Herr talman! Herr Mundebo säger att han är beredd att ta ansvaret för vad han har gjort. På vilket sätt gör han det? Vi fick veta att för framtiden gäller egentligen bara att vi har stora problem, men vi fick inga som helst anvisningar på hur folkpartiregeringen avser att lösa dem. Det enda som möjligen tillades var att han nu tog avstånd från det som jag trodde var Ingemar Mundebos uppfattning tidigare, nämligen att det måste genomföras en höjning av skatterna nästa år och att detta måste ta formen av skatter på produktionen. Vad blir det då kvar annat än en allmän förmodan om att man tillsammans med moderaterna i höst skall kunna åstadkomma en förstärkning av budgeten? Herr Mundebo måste ju inse att om han över huvud taget skall ha något att göra med svensk ekonomi som praktiskt verksam politiker i kanslihuset måste det vara tillsammans med moderata samlingspartiet.

Herr talman! Ja, det är riktigt att vi för framtiden har stora problem. Men det är också riktigt att vi nu har ett bättre utgångsläge, ett väsentligt bättre utgångsläge för att lösa problemen än vad vi hade 1976. Svensk ekonomi har i dag en större styrka än vad den då hade. Vi har arbetat oss igenom ett par år av svåra problem och har återgett landet en konkurrenskraft och en framtidstro. Det gör att vi i dag harlättare att lösa de kommande svåra problemen än vad vi hade att lösa de svåra problemen under den gångna perioden. Förvisso har vi och kommer vi att ha en betydande skatt på produktionen. Vi har ju sociala avgifter på en nivå som ligger på drygt 30 926 av lönesummorna, och vi har en rad andra skatter på vår produktion. Jag har sagt nu och i många andra sammanhang att vi måste så utforma vår skattepolitik, att vi minskar skatten på inkomster, därför att där är skadeverkningarna störst, där är problemen i vårt nuvarande skattesystem störst. Eftersom vi inte nu kan sänka den samlade skatteoch avgiftsnivån får vi göra en sådan omflyttning inom vårt skattesystem, att vi betalar mindre på inkomster och mer på produktion och konsumtion. Men det konstaterandet går mycket väl att förena med påståendet att man inte kan låta produktionsskatterna stiga hur mycket som helst. Därför avvisar jag så snabba skattehöjningar som Kjell-Olof Feldt och socialdemokratin förordar när de nu utöver andra skatter vill ha en ytterligare skatt på omkring 3 26. Det går också att förena med påståendet att skatter måste kunna variera med hänsyn till den konjunktursituation vi befinner oss i. Det kan ibland finnas konjunkturpolitiska skäl för att sänka en skatt, ibland för att höja en skatt. Kjell-Olof Feldt tycks mena att skatter kan röra sig bara i en enda riktning. Skatter kan bara höjas. Den uppfattningen har inte jag.